Herr talman! Fru Dahl har frågat huruvida regeringen är beredd att lämna organisatoriskt och ekonomiskt stöd till förmedling av biståndsinsatser in natura från kommuner och landsting till DRV och de av PRR behärskade områdena i Sydvietnam. Jag vill först erinra om att regeringsrätten prövar besvär med anledning av beslut av landstingskommuner om bistånd av det slag som fru Dahls fråga gäller. Mitt svar avser naturligtvis endast sådan utrustning som lagligen kan ställas till förfogande. För såväl statligt som annat bistånd bör alltid gälla att planeringen av biståndet tar sin utgångspunkt i mottagarlandets presentation av sina behov. Därför är det väsentligt att även biståndsinsatser in natura som kommuner och landstingskommuner önskar göra för Demokratiska republiken Vietnam och Provisoriska revolutionära regeringen beslutas med utgångspunkt i önskemål som framförts av de ansvariga instanserna på mottagarsidan. En betydande del av Sveriges statliga humanitära bistånd till DRV och de av PRR behärskade områdena i Sydvietnam avser sjukvårdsutrustning och medicin. En SIDA-delegation besöker för närvarande Hanoi för att förbereda dessa insatser. Den information om behov och önskemål som delegationen inhämtar kommer att kunna läggas till grund för en bedömning av möjligheterna för SIDA att vidga den totala svenska insatsen på hälsovårdens område genom att även utnyttja utrustning som gratis kan komma att tillhandahållas av landstingskommuner och kommuner. Även Röda korset har förklarat sig kunna ta hand om utrustning från landstingskommuner och kommuner som de ansvariga instanserna uttalat en önskan att erhålla. Regeringen är beredd att i Positiv anda pröva framställning om bidrag till lagring och transport av utrustning som SIDA eller Röda korset finner användning för.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för det positiva svar som jag har fått på min fråga. Självfallet instämmer jag i de allmänna principer som där uttalas om att de hjälpinsatser som här skall komma i fråga måste utgå ifrån de behov som PRR och DRV anmäler. Frågan är främst föranledd av att vi inom Svenska kommittén för Vietnam ansåg det mycket angeläget att detta bistånd skulle förmedlas på ett effektivt sätt och i nära kontakt med de mottagande myndigheterna. Bakgrunden i övrigt till frågan är ju att de amerikanska bombningarna både norr och söder om den demilitariserade zonen i Vietnam har krävt mycket stora offer både i människor och i den civila organisationen under det senaste halvåret. Vad som har hänt är ju att samhällen har praktiskt taget utplånats och att sjukhus och skolor har drabbats mycket hårt bl.a. därför att bombningarna i samband med höstterminens start koncentrerades mot skolor. Svenska kommittén för Vietnam mottog från skolpersonal, lärare, sjukvårdspersonal och ansvariga kommunmyndigheter i Nordvietnam vädjanden om hjälpinsatser, som vi har förmedlat till svenska kommuner och landsting samtidigt som vi har bett dem att göra de insatser som de fann möjliga. Det gjorde vi också i medvetande om att det under andra världskriget förekom mycket omfattande hjälpinsatser från de svenska kommunernas sida till de nordiska broderfolken, framför allt Finland, hjälpinsatser som blev till mycket god praktisk nytta i de länder som det gällde. I den här situationen har vår aktion lett dels till att många kommunoch landstingsfullmäktigeledamöter har avstått från sina arvoden och skänkt pengarna till Vietnam, men dels också till att flera landsting har fattat beslut om inventering av sjukvårdsresurser som skulle kunna avstås till Vietnam. Det gäller Västerbottens, Norrbottens, Stockholms, Uppsala och Malmöhus län. Flera statliga institutioner har också startat en sådan inventering. Jag vill därför, samtidigt som jag än en gång tackar för svaret, uttala den förhoppningen att det bistånd som på detta sätt kan komma att förmedlas verkligen skall förmedlas snabbt och effektivt och göra god nytta i ett land som har drabbats så fruktansvärt av det amerikanska kriget.

Herr talman! Herr Magnusson i Kristinehamn har frågat jordbruksministern om regeringen avser att vidta åtgärder för att förhindra försäljning av svensk mark till utländska finansintressen. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Enligt 1916 års lag om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom eller gruva eller aktier i vissa bolag får utländsk medborgare eller utländsk juridisk person inte utan särskilt tillstånd förvärva fast egendom här i landet. Detsamma gäller vissa svenska juridiska personer, bl.a. aktiebolag där utlänningars rätt att inneha aktier inte är begränsad på visst sätt. Tillståndsprövningen sker i vissa fall hos länsstyrelsen och annars hos Kungl. Maj:t. Länsstyrelsen kan pröva bl.a. frågor om rätt för utländska medborgare att förvärva mark som de skall använda för egen bostad. Utländska bolags och andra juridiska personers fastighetsförvärv skall alltid prövas av Kungl. Maj:t, som har fria händer att avgöra om en ansökan skall bifallas eller inte. Gällande lag ger alltså regeringen erforderliga möjligheter att förhindra att svensk mark i strid mot svenska intressen går över i utländsk ägo. Några ytterligare åtgärder i detta syfte är inte aktuella.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lidbom för svaret på min enkla fråga. Bakgrunden till den är följande. I ungefär ett års tid har det varit aktuellt för Uddeholmsbolaget att försälja en övergiven skogsby, Brunnberg, belägen i Ekshärads kommun i Värmland innehållande ett tjugofemtal fastigheter. Byn har av Uddeholm bjudits ut till eventuella intressenter, bl.a. Ekshärads kommun. Varken kommunen eller några andra svenska intressenter har dock ansett sig ha ekonomiska möjligheter att köpa byn. En svensk spekulant har enligt pressuppgifter funnits men backat ur. Det är givetvis det förhållandet att Uddeholmsbolaget vill f a hela byn i ett sammanhang som gjort det speciellt svårt att få en försäljning till stånd. Nu har det sedan en tid tillbaka cirkulerat pressuppgifter att byn skall säljas, t.o.m. att den redan är såld, till ett konsortium där västtyska intressen skulle ha ett avgörande inflytande. I samband med en debatt, som vårt partidistrikt anordnade för en tid sedan och där en representant för Uddeholm deltog, förnekade denne att någon försäljning skett. Detsamma gjorde ombudsman Geijer, Uddeholm, i Nya Wermlands Tidningen den 20 november som ett svar på kritik mot en sådan försäljning, som framförts från ett av Föreningen Norden anordnat nordiskt miljömöte i Värmland. Han meddelade dock samtidigt att förhandlingar för närvarande pågår med det konsortium som nämnts och att det är mycket möjligt att man når en överenskommelse. Det har anförts att affären Brunnberg är den hittills största i sitt slag i vårt land. Försäljning av enstaka fastigheter till enskilda utländska intressenter har tydligen förekommit i viss omfattning, särskilt i södra Sverige, men det uppges att en hel by av Brunnbergs storlek aldrig förut har köpts i paket av utländska medborgare. Detta gör enligt min uppfattning att den här frågan blir av större principiell räckvidd än tidigare. Vad det nu gäller är: Skall vi tolerera att utländskt kapital köper upp och exploaterar svensk natur? Detta kan ju bli inledning till en utveckling på turismens område som jag tror att de flesta inte önskar. Nu säger statsrådet Lidbom att några ytterligare åtgärder i detta syfte 11 december 1972 — Sammanhang. — Jag skulle vilja begagna tillfället att mot den här bakgrunden rikta Ang, personalens ytterligare en fråga till statsrådet Lidbom. Det är ju så att många medverkan i utredkommuner i glesbygden satsar mycket hårt på turismen, inte minst för SE Sul utlokaliatt i någon mån därigenom kompensera minskade arbetsoch inkomstsering av statlig möjligheter för människorna. Man bygger stugbyar och upprättar verksamhet fritidsområden, och man försöker locka turister från alla håll. Detta innebär givetvis stora investeringar för kommunerna. Av och till kan kommuner bli erbjudna att köpa mark för sådana ändamål som i t.ex. detta fall, vilket inte är det enda. Jag känner bl.a. till att Uddeholms AB erbjudit Ulleruds kommun =— likaledes i Värmland — att köpa ett markområde för fritidsändamål, vilket av kommunen måst avvisas på grund av bristande ekonomiska resurser. Min fråga i detta sammanhang är därför: Kan regeringen tänka sig ta initiativ för att t.ex. genom utvidgning av markförvärvslånefondens bestämmelser göra det möjligt för kommunerna att låna pengar till inköpande av mark för ändamål som här har beskrivits. inte är aktuella, eftersom det enligt svensk lag finns möjlighet att säga nej. Jag tycker ändå att regeringen bör deklarera en uppfattning i detta
Herr talman! Om herr Magnusson i Kristinehamn vill ställa en ny fråga, som icke har den minsta beröring med den han förut har ställt, får han återkomma i ett annat sammanhang.
Herr talman! Jag tycker att frågorna har ett samband. Vad som är naturligt och vad som är av intresse i sammanhanget är att ge svenska intressenter möjlighet att komma in i bilden. Det är en tilltagande tendens att utländska exploatörer köper upp mark i Sverige. Jag nämnde förut vad som händer i Brunnberg. Där har också framkommit att danskar är intresserade. Och i Sunne, där tyskar har varit ute för att köpa mark, har det blivit en reaktion bland befolkningen på så sätt att ett byalag har bildat ett aktiebolag för att förhindra en sådan försäljning. Vidare finns det liknande fall på Västkusten. Den här frågan är faktiskt av så pass allvarlig natur att regeringen inte bara kan säga att den är utan intresse, utan här måste regeringen tillkännage en uppfattning.

Herr talman! Herr Brundin har frågat finansministern på vilket sätt personalen i utlokaliseringshotad statlig verksamhet ges tillfälle att delta i de utredningar på vilka beslut om eventuell utlokalisering skall grundas, t.ex. då det gäller Svenska penninglotteriet AB. Med hänsyn till det exempel som nämns i frågan har den överlämnats till mig för besvarande. Beslut om utlokalisering av statlig verksamhet är oftast resultatet av en avvägning mellan statsmakternas ansvar för den ekonomiska utvecklingen i alla delar av landet och strävan att beakta bl.a. de anställdas önskemål att ej behöva flytta. Det är således en politisk avvägning som måste ske, där de anställdas önskemål är en faktor av flera att ta hänsyn till. I det fall som herr Brundin nämnt informerades Penninglotteriets företagsnämnd av företagets ledning om den rekommendation om utflyttning som regeringen lämnat till företagets styrelse och verkställande direktör. Personalen informerades senare samma dag. Vid extra bolagsstämma två veckor därefter fattades beslut om utflyttning. I fråga om det praktiska genomförandet av utflyttningen beslöt bolagsstämman att fortlöpande kontakt skall hållas med personalklubben för att bereda klubben tillfälle att framföra personalens synpunkter på utformningen av de åtgärder som omlokaliseringen påkallar.

Herr talman! Vi har varit väl medvetna om att de olika olägenheter kan uppstå som herr Brundin nämnde kunde föreligga för Penninglotteriets personal. Det framgår också av det svar jag lämnade att vi utgick från att det skulle komma att finnas en ganska spridd önskan bland personalen att inte behöva flytta. Frågan om Penninglotteriets utflyttning från Stockholm har diskuterats i många år, olika placeringsorter har nämnts och det har funnit många tillfällen både för Penninglotteriets styrelse och för representanter för regeringen att följa uppfattningarna hos personalen. Men det jag tycker att herr Brundin kunde kosta på sig att erkänna är att det här är en mycket svår avvägning att göra mellan den i och för sig ganska uppenbara och naturliga inställningen från personalens sida att det bästa vore om företaget fick ligga kvar och den andra aspekt som det ankommer på regeringen att ta med i bedömningen, nämligen: Vilket ansvar har vi för den ekonomiska utvecklingen i andra delar av landet, däribland Gotland? I den avvägningen måste båda dessa komponenter finnas med, och den enda som kan göra avvägningen är i så fall staten-ägaren. Vi kunde väl veta hur personalens uppfattning i det sammanhanget skulle se ut, och vi lade in den i avvägningen. Sedan menar vi att det som kan bli föremål för direkt samråd och samarbete inom företaget är hur utflyttningen praktiskt skall genomföras. På den punkten har bolagsstämman reagerat mycket snabbt och fattat beslut om att personalen i framtiden skall få vara med. Dessutom skall åtminstone två år gå innan utflyttningen kommer till stånd — så det finns stora möjligheter för samråd och för den anpassningspolitik av olika slag som är nödvändig.

Herr talman! Om de synpunkter som herr Brundin nu för fram och som alltså gäller de tekniska och praktiska problem som kan uppstå vid en flyttning var vi väl underrättade, eftersom företagsledningen — och därmed också människor som arbetar i Penninglotteriet — hade gjort en ganska grundlig genomgång av de problem som kunde uppstå. Vi var Nr 136 alltså väl medvetna om de invändningar som från de utgångspunkterna Måndagen den kunde riktas mot en utflyttning. Men vi fann att de svårigheterna avgjort 11 december 1972 inte var så stora att man kan hävda att någonting i företagets sätt att On arbeta allvarligt äventyrades genom en utflyttning. Ang. byråkratin g Den reella merkostnad som uppstår är i storleksordningen 1 miljon den samhälleliga kronor per år. Det skall ställas i relation till Penninglotteriets omslutning verksamheten på 600 miljoner kronor. Det är alltså i förhållande till omslutningen en mycket liten del. Vi tror — och jag har den uppfattningen att företagsledningen har en liknande bedömning — att Penninglotteriet kommer att fungera alldeles utmärkt i Visby. Det är dessutom väsentligt att vi kan bevisa att det går att driva ett företag av Penninglotteriets typ

Herr talman! Herr Turesson har frågat mig om jag uppmärksammat att byråkratin — krånglet i den samhälleliga verksamheten tagit betydande och till synes orimliga proportioner och om jag i så fall har för avsikt att vidta speciella åtgärder för att utmönstra vad som kan anses vara ”onödigt krångel”. Det är självklart att alla vill undvika byråkrati och onödigt krångel. Samtidigt slår vi vakt om kraven på konsekvens, fasthet och förutsebarhet i de offentliga myndigheternas handlande. Det leder till att bl.a. vissa krav på ”formalism” måste uppfyllas. Herr Turesson uppehåller sig huvudsakligen vid det stora antal blanketter som kommer till användning i samhällsverksamheten. I en del fall kan klagomål av det slaget vara berättigade. Jag vill emellertid göra det i och för sig självklara påpekandet att en väl utformad blankett gör det lättare för den enskilde medborgaren att t.ex. söka ett tillstånd. Utan blanketter skulle säkerligen sådana förfaranden bli mera betungande för medborgaren. Blanketten som sådan är i regel ett nödvändigt hjälpmedel och rationaliseringsinstrument. Häri torde förklaringen ligga till att blanketter har en stor användning, inte bara inom statlig och kommunal verksamhet utan i minst lika hög grad inom det privata näringslivet. Det är och bör alltid vara en angelägen uppgift för såväl de olika 9 Det ständiga behovet av rationalisering och förenkling av verksamheten får emellertid inte förleda oss till allmänna fördömanden av de offentliga tjänstemännens arbete. Vi har all anledning att värna tjänstemännen mot svepande och obestyrkta anklagelser. Vi måste göra klart att de anställda hos stat och kommun fullgör arbetsuppgifter som på ett avgörande sätt bidrar till människornas materiella och andliga välfärd. Internationellt sett fyller den svenska förvaltningen höga krav på effektivitet och rättstrygghet. Jag vill påpeka att den skiljer sig från andra länders därigenom att den präglas av en långt genomförd decentralisering. Inom statsrådsberedningen bedrivs ett kontinuerligt arbete för att decentralisera ärenden från regeringen till underlydande myndigheter. Kraven på samhället kommer att öka. Därför är självfallet en diskussion om arbetsformerna av stor betydelse. Alla ansträngningar bör göras för att få en så effektiv och enkel förvaltning som möjligt. Alla i förvaltningen — den må vara statlig eller kommunal bör utföra sina arbetsuppgifter i klart medvetande om att all deras verksamhet syftar till att förverkliga medborgarnas samfällt formulerade krav. myndigheterna som de särskilda rationaliseringsorganen att utmönstra onödiga blanketter och bestämmelser för att underlätta den offentliga Den uppgiften kan de lösa endast med en öppen och generös inställning till de medborgare de kommer i kontakt med. I en modern demokrati finns det i samhällsorganens arbete ingen plats för det gamla överhetssamhällets myndighetsutövning. Stödet för de åtgärder myndigheterna vidtar i enlighet med sina uppgifter är de i demokratiska former framdiskuterade och fastlagda målsättningarna för samhällets utveckling. Deras uppgift är att tjäna medborgarna för det gemensamma bästa. Den enskilde tjänstemannen är således inte genom sin ställning berättigad till någon personlig auktoritet i förhållande till den enskilde medborgaren. Han bör fullgöra sina uppgifter i en anda präglad av vilja till samarbete och till beredvillighet att förklara och upplysa om ofta komplicerade förhållanden. De svårigheter den enskilde kan ha att finna ”rätt instans” måste mötas med vidgad information men framför allt genom de anställdas tjänstvillighet och intresse för hans sak. Särskilda krav i dessa avseenden ställs på de anställda som har hand om samhällets hjälpoch vårdinsatser. De människor som vänder sig till samhället för att få den hjälp som resurser avsatts för har rätt att kräva tillmötesgående och engagemang från tjänstemannens sida. Jag vet att det i dag görs fina insatser i denna anda inom den offentliga sektorn. Men arbetet är ofta påfrestande. Just därför måste vi ständigt vara medvetna om de höga krav som allmänheten ställer på sina egna organ. Ett mål för arbetet i de offentliga organen måste alltid vara att medborgarna i sin kontakt med det ”allmänna” upplever att det är människor som möts på jämställd fot.

Där är effektivitetsnivån redan utomordentligt hög.

Jag skall inte ytterligare beröra dem, eftersom de redan på detta sätt finns i kammarens protokoll. I stället vill jag berätta om en liten obetydlig upplevelse för ett par månader sedan, som ett bra exempel på vad jag tycker är perfektionism i överkant. Jag gjorde en tjänsteresa på ett dygn till Helsingfors. Hemma igen bad jag en tjänsteman på vederbörande verk om en reseräkningsblankett. Man var vänlig nog att erbjuda sig att skriva ut min lilla enkla reseräkning, och jag lämnade uppgifter om restider och utlägg samt några verifikationer. Men det var minsann inte någon liten enkel reseräkning jag fick tillbaka för underskrift. Den bestod nämligen av en sammanställningsblankett i tre exemplar med två bilagor, som vardera skulle vara i fyra exemplar — alltså 11 A4-sidor för en räkning på några få hundra kronor. Nederst på sammanställningsblanketten finns fem rutor för anteckningar av de fem tjänstemän som, sedan räkningen lämnats in, har att behandla den. Där skall göras anteckningar om allmän granskning, specialgranskning, attest, kontering och utanordningsbesked. Därtill kommer naturligtvis bokföringsoch utbetalningsrutiner. Jag försäkrar att det vill till ett rätt stort räkningsbelopp för att inte kostnaderna för de minst sju tjänstemän, som har att behandla räkningen, skall överstiga detta belopp. Men låt mig gå över till den andra typ av nackdelar som kan bli följden av för mycket formalism och perfektionism i förvaltningen. Det gäller risken för att den allmänhet, som förvaltningen skall betjäna, får svårighet att finna sig till rätta och erhålla den hjälp som är avsedd att ges. Det får inte vara så som en känd person påstått, att ”allmänhetens kontakter med det alltmera gigantiska byråkratiska maskineriet är komplicerat, tidsödande och humörförstörande”. Statsministern har i svaret också berört denna fråga, och jag har inte något att invända mot de åsikter han uttalat därvidlag. Det kan i detta sammanhang vara av intresse att erinra om att i talet vid trontillträdet för 22 år sedan Hans Majestät Konungen uttalade att han önskade att de statliga tjänstemännen skulle vinnlägga sig om just denna generösa och från allt ”formskäreri” fria inställning till allmänheten. Om vi skall kunna leva upp till det målet behövs verkligen en ständig vaksamhet och en kontinuerlig översyn av förvaltningens olika grenar. Med den inställning statsministern ådagalagt i interpellationssvaret tror jag mig förstå att han delar mina åsikter. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Jag beklagar naturligtvis utomordentligt att herr Turesson först i går kväll fick svaret. Sakförhållandet är att mitt svar på fredagseftermiddagen sändes i två exemplar, ett till herr Turessons bostad, ett till riksdagen. Tyvärr tycks intetdera av dessa exemplar ha nått fram till herr Turesson förrän i går kväll. Detta lilla missöde kan ju vara en illustration till talet om perfektionism i den statliga verksamheten. Förmodligen — om man hade satt i gång ett energiskt ringande till olika adresser där herr Turesson kunde tänkas uppehålla sig — hade det varit möjligt att något tidigare få ut papperet till herr Turesson. Men då hade ju herr Turesson med fog kunnat säga att kostnaderna för att få tag på interpellanten översteg värdet av innehållet i det svar som avlämnades — eller han hade kunnat anföra någon annan aspekt på frågan. Jag beklagar alltså att herr Turesson fick svaret så sent, men det illustrerar också på sitt lilla sätt vårt debattämne. Sedan har jag inte mycket att invända mot herr Turessons inlägg i övrigt — herr Turesson och jag är ganska överens. Vi måste rationalisera den statliga verksamheten för att nå ett högt mått av effektivitet. Jag har studerat förvaltningar i många länder och även akademiskt studerat förvaltningsrätt i annan nation, och jag har den bestämda uppfattningen att svensk förvaltning är högt rationaliserad och effektiv. Men det krävs ju ett ständigt arbete här, och man måste ha förståelse för dessa strävanden. Herr Turesson har ju själv, såsom ledamot av styrelsen för statens järnvägar, ständigt ställts inför problemet och på ett förtjänstfullt sätt i riksdagen för exakt ett år sedan stått för sitt krav på rationalitet i statens järnvägars verksamhet. Nu förefaller det som om herr Turesson ett år försenat skulle avgå med en seger på det området, och då får vi väl ömsesidigt gratulera varandra. Eftersom man i en del fall inte har de affärsmässiga måtten på förvaltningens effektivitet måste det pågå ett ständigt rationaliseringsarbete. Exemplet med reseräkningen lät ju skräckinjagande, och jag vill understryka att vi hela tiden skall undvika byråkratisering. Jag tror att herr Turesson i sin interpellation alltför hårt angrep blanketter. Vi har gjort litet jämförande studier, och det är riktigt att det florerar blanketter i den statliga verksamheten. Men de är ju till för att rationalisera och för att förenkla. Herr Turesson hade bl.a. uppmärksammat att i skolöverstyrelsen finns någonting på 550 blanketter. Vi gjorde ett stickprov i en av våra stora affärsbanker — dock inte den största — och fann att den håller sig med 1 400 å 1 500 olika blanketter. De som arbetar med framställning av blanketter — det finns ju sådana — anser att 1 000 å 1 500 blanketter inom ett storföretag är normalt. Man får kanske vara litet försiktig med att alltför hårt svänga färlan över blankettraseriet, även om jag med glädje ser att varje onödig blankett försvinner. Jag skulle vilja erinra om ett uttalande i en vetenskaplig avhandling som skrevs för en del år sedan. Det står så här: ”De iakttagelser som gjorts ger inte stöd för den uppfattningen, att vare sig de offentliga förvaltningsorganen eller de enskilda företagen kunna göra anspråk på någon obestridlig överlägsenhet i vad man skulle kunna kalla ”teknisk” effektivitet. På många områden ha de uppenbarligen en hel del att lära av varandra. Påtagligt är också att den permanenta civila statsförvaltningen i dessa hänseenden genomgått en stark utveckling under senare år. De generaliseringar som bruka förekomma te sig knappast motiverade av de faktiska förhållandena.” Den som skrev dessa kloka ord, som jag tror är giltiga ännu i dag, var professor i statskunskap och blev också högerledare det var Gunnar Heckscher. Allra sist skulle jag helt vilja vända på frågeställningen och säga: Vi skall vara rationella, vi skall vara effektiva. Men samtidigt har ju de offentliga organen i mycket stor utsträckning direkt kontakt med allmänheten, och där kan människan som står allmänheten till tjänst aldrig ersättas av maskiner. Jag har ibland ett intryck av att våra förvaltningsorgan, pressade av bristen på anslag och i sin strävan att vara effektiva, satsar så hårt på rationaliseringar att en del av de mänskliga aspekterna kommer i kläm. Sådana verksamheter där man direkt skall tjäna människor kommer alltid att förbli ganska personalintensiva. Är de inte det, så kan de inte heller fungera på ett rimligt sätt. Den balansen bör vi också få in i bilden. I övrigt vill jag emellertid helt instämma med herr Turesson. Vi måste inom förvaltningen ha en strävan efter rationalisering och effektivitet, och vi bör så långt som möjligt undvika formalism och formskäreri. Och med ”så långt som möjligt” menar jag då att vi alltid måste värna rättstrygghetens krav. Slutligen får tjänstemännen — som gör ett fint jobb i det här landet aldrig glömma att deras uppgift är att tjäna medborgarna, att tjäna den allmänhet som gemensamt har bestämt att vissa uppgifter skall lösas av det allmänna.

Herr talman! Inte heller denna gång har jag egentligen någonting att invända mot vad statsministern säger, men även med risk att verka agerande i vänliga veckan vill jag kommentera det sagda litet. Vad den försenade distributionen angår kan ju missöden inträffa. Jag satte själv i gång ett energiskt ringande både på lördag och på söndag för att söka få besked om huruvida svaret skulle komma mig till handa, eller om jag skulle behöva resa till Stockholm med ett tidigare tåg. Och jag måste säga, herr statsminister, att jag betraktar inte det ringandet och kostnaderna för det som något onödigt. Det hade ju varit att undervärdera statsministerns svar, om jag hade gjort det. Vidare är det klart att vi måste ha blanketter och att de är till för att förenkla. I det verk där jag själv arbetar har vi väldigt mycket blanketter. Ibland försöker vi få bort en del av dem, men det kommer alltid nya. Och att de som gör blanketterna det är ju ett särskilt yrke nu att göra blanketter — gärna ser att vi har många blanketter både i statlig och i enskild förvaltning är helt naturligt. Men när man handskas med blanketterna får man försöka begränsa antalet och användningen så mycket som möjligt. Att maskiner inte kan ersätta människor som har ett servicebetonat jobb gentemot allmänheten är helt klart. Där vill jag särskilt säga att datorer är rätt livsfarliga, ty datatekniken och datorerna kan användas av människor som vill bli av med besvärliga frågor från allmänheten. Det finns exempel på det. Då hänvisar man bara till att det går inte in i datorns system. Därigenom har man mycket bekvämt avvisat många gånger även berättigade invändningar. Lika klart är att tjänstemännen skall tjäna allmänheten, och jag tycker det var bra att statsministern uttalade detta på det sätt han gjorde. Men ibland kommer tjänstemännen ändå i besvärliga mellanställningar. Det = Nr 136 händer också i mitt civila jobb. Där skall man dels vara företrädare för Måndagen den samhällets intressen vid tillämpningen av lagstiftning, som många gånger 11 december 1972 är restriktiv mot enskilda människors handlingsfrihet, dels undvika att RR bara säga nej på grund av denna lagstiftning och i stället försöka finna Ang. könsfördelalternativ, så att människor i någon mån kan förverkliga sina önskemål. ningen inom det Den formen av mellanställning mellan samhällsintresset och servicemanoffentliga utrednens uppgift är som sagt ibland ganska besvärlig. Men det är den ningsväsendet besvärliga uppgiften som är ägnad att ge ett arbete och en tjänst ett särskilt innehåll, som gör det tjusigt att syssla med den.

Herr talman! Fru Nettelbrandt har frågat mig om jag delar uppfattningen att andelen kvinnor är för låg i de offentliga utredningarna, vilka åtgärder jag är villig vidta på sikt för att få bättre jämvikt mellan män och kvinnor i det offentliga utredningsväsendet och vilka åtgärder jag är beredd att vidta med snar verkan. Svaret på fru Nettelbrandts första fråga är ja. Andelen kvinnor i offentliga utredningar är för liten. Detta förhållande speglar den bristande jämställdheten för kvinnorna i samhället över huvud. Det är i stor utsträckning politiska partier samt organisationer på arbetsmarknaden och i näringslivet som föreslår ledamöter i utredningar. Utredningsledamöter rekryteras dessutom från förvaltningen. På alla dessa områden av samhällslivet är kvinnorna otillräckligt representerade. Detta får sitt genomslag i utredningarnas sammansättning. Interpellantens frågor understryker nödvändigheten av målmedvetna ansträngningar för att öka kvinnornas aktiva medverkan på samhällets olika områden. Det är ett krav som riktar sig till politiska partier, organisationer, offentlig förvaltning och näringsliv. Jag anser att man vid tillsättandet av utredningar bör särskilt beakta intresset av en vidgad kvinnorepresentation. Det sker också i många fall. Det föreliggande materialet ger emellertid klart besked om att ytterligare skärpt uppmärksamhet erfordras. Detta är också regeringens avsikt. Det är min förhoppning att detta angelägna önskemål också beaktas av dem som lämnar förslag till ledamöter i utredningar.
Herr talman! Jag ber att till herr statsministern få framföra mitt tack för svaret på interpellationen. Det var ett kort svar, men det innehåller enligt min mening — ehuru litet svårframpressat — något av en syndabekännelse. Det gäller själva det Nr 136 faktum att andelen kvinnor i offentliga utredningar är för liten. Samtidigt Måndagen den verkar det som om ingen kunde ha ett mindre inflytande över hur i'Tdeéceniber 1972 utredningarna ser ut än regeringen, som tillsätter dem. Det är på de politiska partierna, på organisationerna på arbetsmarknaden och i näringslivet och på den offentliga förvaltningen som det enligt statsministern huvudsakligen beror att det hittills sett ut som det gjort, och det är till dem våra krav och förhoppningar om en förändring skall riktas. Jag är naturligtvis tacksam för att statsministern genom det material som jag har presenterat i interpellationen blivit på det klara med att ytterligare skärpt uppmärksamhet erfordras för att åstadkomma någon könsutjämning i utredningarna. Men jag måste tillstå att jag är förvånad och något besviken över att statsministern, som gärna talar om kvinnans jämlikhet och om att politik är att vilja, inte själv långt tidigare insett vad som behövt göras och vad statsministern själv både kunnat göra och nu kan göra för att förändra den här verkligheten. Svaret på min interpellation är mycket kort: en och en halv sida med halva rader och ganska halvhjärtade formuleringar. Det är ju inte på något sätt jämförbart med det oratoriska mästerstycke som statsministern presenterade under punkten Kvinnans jämlikhet på den socialdemokratiska partikongressen.

Man frestas nästan att säga god morgon och välkommen herr statsminister till uppvaknande inför alla de uppgifter som väntar för att förändra kvinnornas situation. Låt mig citera några rader ur statsministerns tal på partikongressen: ”Ännu 50 år efter den kvinnliga rösträttens genomförande är kvinnorna starkt underrepresenterade i politiska instanser och i organisationerna. Kvinnorna måste kraftigt öka sin egen aktivitet, politiskt och fackligt. Vår uppgift är att helhjärtat och gemensamt stödja dem i denna strävan.” Men har det inte slagit statsministern att socialdemokraterna under fyra femtedelar av denna långa tid har haft möjligheter att påverka utvecklingen? Är det verkligen kvinnorna själva som skall förändra den och sedan få ett högaktningsfullt stöd av regeringen? Är det inte regeringen, som bör vara pådrivande i förändringarna, dels därför att det är ett rättvisekrav från kvinnorna, dels därför att man ur samhällets synpunkt har allt att vinna på att bättre ta till vara också kvinnornas olikartade kapaciteter? När statsministern säger att kvinnorna är otillräckligt representerade i förvaltningen, är det en klart felaktig upplysning. Kvinnor finns rikligt företrädda i förvaltningen. Men det är riktigt att det har förts en sådan befordringspolitik att kvinnorna i förvaltningen huvudsakligen sitter på de lägsta posterna, och vem kan åstadkomma förändringar över hela det fältet i de här frågorna bättre än just regeringen? Det är däremot riktigt, som statsministern säger, att kvinnorna är starkt underrepresenterade i de politiska instanserna. I de beslutande församlingarna är 13, 14, 15 procent kvinnor en normal siffra, och alla är ju numera överens om att den proportionen är mycket otillfredsställande. Men regeringen kan, det vill jag gärna säga, ju inte göras ansvarig för att dessa siffror är så pass dåliga. Där har vi alla ett ansvar. Däremot tycker jag mig ha rätt att göra regeringen ansvarig för att procenten kvinnor just i de statliga utredningarna inte bara är lika dålig utan t.o.m. ännu mycket sämre. Där har verkligen regeringen haft en exklusiv möjlighet att påverka utvecklingen, och det är såvitt jag vet det klart sämsta område vi kan hitta ur kvinnornas synpunkt. Endast ungefär dryga 7 procent är där kvinnor. Av svaret att döma ligger knappast något av ansvaret för detta på regeringen själv. Ansvaret skjuts huvudsakligen över till partierna, organisationerna, näringslivet och förvaltningen. Men inte är regeringen så fjärrstyrd när det gäller tillsättning av utredningar. Det är klart att det ges möjlighet på olika håll att nominera namn, men i många fall — kanske de allra flesta, det vågar jag inte ha någon bestämd mening om =— tillsätts ju både politiker och andra efter regeringens eget huvud. Har det t.ex. hänt att regeringen, när man lämnat önskemål till olika partier eller organisationer om vissa kvalifikationer, också uttalat att man helst ser en kvinna, som uppfyller angivna krav, och går det i så fall att exemplifiera något sådant fall? Jag måste visserligen tillstå att jag personligen är och alltid har varit mycket negativ till att blanda in könstänkande när det gäller att finna en person som är lämplig för en viss uppgift, men det kan vara motiverat ibland för att bryta vissa slentrianer. En enkel fråga om man kunde hitta en kvinna med samma kvalifikationer borde väl på det här fältet inte ha varit ur vägen. Det är just det förhållandet att utredningarna över hela linjen visar ett och samma mönster som gör det motiverat att reagera. Om det gällt t.ex. någon enstaka utredning vore det ju naivt att komma och tala om lika könsmässig fördelning. Har statsministern t.ex. gjort några försök att få någon kvinna till folktandvårdsutredningen eller till utredningen om tandvårdsförsäkring? Hur kan det vara möjligt att regeringen inte bland de 26 männen i samarbetsorganet för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten velat ha med en enda kvinna? För det har väl inte varit så att det inte har gått att få tag på någon som varit lämplig och kvalificerad? Möjligen kan det bero på att den huvudsakligen består av en samling generaldirektörer, och till sådana befattningar har ju regeringen utsett enbart män. I pensionsålderskommittén eller i sjukpenningutredningen skulle ju kvinnor, inte minst de hemarbetande, ha haft speciella synpunkter att bevaka. Men har statsministern haft någon ambition att blanda upp de 23 herrarna? Jag tror inte alls att kvinnors synpunkter i gemen är annorlunda än männens, men det finns faktiskt områden där kvinnorna mer eller mindre dominerar, och det finns frågor där kvinnor mer eller mindre har gemensamma ståndpunkter, t.o.m. över partigränserna. Jag vågar t.ex. påstå att den viktiga frågan om individuell beskattning inte hade fått så erbarmligt dålig belysning i den stora skatteberedningen om det funnits några kvinnor med bland de 21 herrarna, och därmed hade säkert inte heller den viktiga frågan förhalats så länge som skedde. Nu sitter 15 herrar och funderar på de mindre och medelstora företagens problem. Ingen enda kvinna finns med, trots att vi har ganska många kvinnliga egna företagare och dessutom många kvinnor som tillsammans med maken driver ett företag och i just den egenskapen har alldeles speciella problem. Kvinnliga lärare på olika nivåer är det ju inte bara gott om utan de är i övervägande flertal. Nog är det väl då konstigt att inte en enda av dem fick plats i utredningen om lärarnas arbetsförhållanden. I samarbetsnämnden för lokaloch utrustningsprogramkommittéerna för universitet och högskolor — de s.k. LUP-kommittéerna finns det 56 män och inte en enda kvinna. Kommentar är väl överflödig. En övervägande andel av konsumenterna och affärsbiträdena är kvinnor, men ingen var tydligen motiverad för att utreda affärstiderna. Kvinnor duger i allmänhet bra till att städa hos de statliga myndigheterna, men de duger uppenbarligen inte till att utreda problem om samma städning. Kvinnor duger också mycket bra till att skriva romaner, barnböcker och läroböcker, att vara skådespelare, designers och skulptriser, men de duger tydligen inte till att finnas med bland de 18 utredarna om den upphovsrättsliga lagstiftningen. Det har också lyckats bra för kvinnorna att ta körkort och att vara både personal och passagerare på flygplan. Man skulle därför kunna tänka sig att även de skulle kunna ha några synpunkter och krav i körkortsutredningen och i flygarbetstidsutredningen. Kollektivtrafiken är en viktig fråga, som griper in i hela vårt vardagsmönster. Men alla kvinnor har ställts utanför de 16 herrarnas utredningsarbete. Detsamma gäller om en rad andra trafikutredningar.

Är inte, tror statsministern, oron lika stor hos kvinnorna när det gäller möjligheten att i framtiden skydda sin personlighet från avslöjande datagenomlysningar? Statsministern sade på partikongressen att kvinnorna måste bli mera jämlika i fråga om lönesättning, och de måste bli mera aktiva i det fackliga arbetet. Inte kan man väl säga att regeringen aktivt bidrar till det genom att stänga dem ute t.ex. från lönesystemutredningen och förhandlingsutredningen? Om jag inte minns fel ville statsministern inför sin kongress också hävda att det är viktigt att bryta med gamla fördomar i fråga om kvinnorna. Jag tycker inte regeringen har föregått med gott exempel. I utredningar på den juridiska sidan hittar man kvinnorna just i utredningen om familjelagstiftningen, trots att de kvinnorna skulle ha haft lika små eller lika stora förutsättningar på vilket som helst annat juridiskt fält. I barnstugeutredningen finns det typiskt nog åtta kvinnor, men jag har svårt för att tänka mig, herr talman, att den kvinnliga docenten, Nr 136 adjunkten, ombudsmannen, seminarieläraren, LO-sekreteraren, fil. Måndagen den kand:en, byråsekreteraren och universitetslektorn inte skulle vara använd 11 december 1972 bara till annat än just att utreda barnstugor. Jag är snarare övertygad om att de på helt andra och otraditionella områden också skulle ha gjort ett gott jobb. Varför då en sådan snedfördelning av de få kvinnor som finns med i utredningssammanhang? Den enda utredning som jag under senare år kan påminna mig har haft kvinnlig majoritet t.o.m. är servicekommittén. Där är för det första ett av de två — eller skall vi säga få? — kvinnliga statsråden ordförande; det är ju förresten ganska ovanligt. För det andra finns där två kvinnliga forskningssekreterare och en kvinnlig departementssekreterare. Den fackliga företrädaren är just den såvitt jag vet enda kvinnliga LO-sekreterare som finns. Och när regeringen skulle utse de två politikerna tog man en kvinna från det egna partiet och en kvinna från oppositionen.

Det finns som statsministern har sagt en glädjande aktivitet bland kvinnorna att bekämpa påtagliga orättvisor. Inte minst har de därvid haft hjälp av de politiska kvinnoförbunden, av Yrkeskvinnornas riksförbund, av Fredrika Bremer-förbundet, av Arbetsmarknadens kvinnonämnd och naturligtvis sist men inte minst av TCO:s nämnd för familjefrågor och andra liknande på det fackliga området. Men det skulle ju betyda mycket mer om samma glädjande aktivitet hade kunnat inregistreras hos Nu efter 40 år har man vaknat till och utnämnt en av denna kammares värderade ledamöter till en alldeles ;speciell kvinnokarl, och det kan måhända leda till snabba resultat. Men det må ursäktas mig om jag tycker att det verkar en aning nymornat. Jag vill fråga: Finns det, herr statsminister, inga tankar på mera konkreta, omedelbara åtgärder för att löfte om skärpt uppmärksamhet finns visserligen i svaret, men sådant brukar ju inte ge så mycket av konkret utdelning. Jag hoppas att statsministern ursäktar att jag har blandat in partikongressanförandet i den här kammaren. Jag tycker att det är nödvändigt att se det talet och interpellationssvaret bredvid varandra. Inte minst med hänsyn till att långt fler än 50 procent av landets kvinnor inte är socialdemokrater är det viktigt att även de kan få en fylligare belysning i frågan från landets statsminister. Jag ber också herr talmannen om tillgift för att jag använt en hel del tid på den här frågan, trots att svaret varit så kort, men jag anser att kvinnornas utredningsaktiviteter inte bara är en formell fråga utan framför allt en reell fråga med betydande räckvidd. Genom utredningarna kan kvinnor skolas för viktiga uppgifter inom politik och samhälle. Utredningsarbetet är ju utomordentligt lärorikt, och de som tragglat igenom en utredning har i allmänhet i hög grad vidgat sitt vetande och sin användbarhet för nya och större uppgifter. Kvinnorna i utredningarna skulle ju också kunna bli lämpliga källor när det gäller att plocka innehavare till uppdrag och poster. I sådana sammanhang brukar kvinnorna bli bortglömda just därför att de inte har kommit över den första tröghetströskeln. Kanske det rent av kan bli några fler kvinnor att vila ögonen på vid befordringstillfällena till statstjänst? I utredningarna formas också mer eller mindre framtiden. Inte minst blir en tids samhällsdebatt präglad av materialet från utredningen. Det vore inte riktigt med hänsyn till vare sig kvinnornas eller samhällets intressen att lämna dem utanför. Sist men inte minst! På få områden finns väl en möjlighet till så snabba förändringar som på just utredningsfältet. Det fordras bara att regeringen också vill. Inga formella tjänstetillsättningsbestämmelser bin der, inga nomineringar eller provval behöver försvåra. När statsministern uttalat att den förtvivlan över trögheten i samhällsutvecklingen som man i dag möter hos många kvinnor är fullt förståelig, är det till stor del — jag är ledsen att behöva säga det — ett underbetyg åt regeringen för hur det här fögderiet hittills har förvaltats. Vågar jag kanske nu uttala förhoppningen att regeringens uppmaningar åt olika håll inte görs så svävande att de uppfattas som platoniska och icke bindande, och vågar jag räkna med att regeringen framför allt ställer krav på sig själv? Den tiden, herr talman, är i varje fall förbi när kvinnorna lät sig nöja med enbart vackra ord.

Herr talman! På sätt och vis är det litet synd att fru Nettelbrandt skall vara så partitaktiskt argsint, men det är ett fortfarighetstillstånd som jag inte kan göra så mycket åt. I själva verket fick fru Nettelbrandt ett mycket positivt svar. Hon har tagit upp ett mycket väsentligt delproblem i den allmänna frågan om kvinnans likställighet. Förhållandena just nu är inte bra utan tvärtom snedvridna, och en förbättring av situationen kräver naturligtvis åtgärder på mycket breda fält. Man kan inte lösa frågan bara genom att ändra sammansättningen i olika utredningar därför att den sammansättningen speglar orättvisorna över huvud taget. Men jag sade i mitt svar att regeringen nu med skärpa skall ägna uppmärksamhet åt det här. Därmed skulle man kunna säga att vi är överens och med gemensamma krafter skall se till att situationen förbättras. Men någon sådan reaktion var naturligtvis icke att vänta från fru Nettelbrandts sida, utan det blev en ganska surmulen och lång utläggning om det förflutna. Jag skall inte ta upp allt hon sade. Det är klart att regeringen och det parti jag företräder måste ta sitt ansvar för att denna likställighet i samhället icke är förverkligad. Däremot påstår vi att kvinnans ställning i vårt land tack vare den socialdemokratiska regimen är väsentligt bättre än i flertalet andra länder. I fråga om exempelvis löneutjämning har vi nått mycket längre, vilket i och för sig är glädjande. Det beror inte minst på den solidariska lönepolitiken, som har bemötts med sådan surmulenhet från fru Nettelbrandts parti. Vi har fler kvinnor på arbetsmarknaden nu, och vi har ett rimligt skattesystem, och det är möjligt att det hade varit bra om det hade funnits en kvinna med i 1960 års skatteberedning. Man kanske hade uppnått ett snabbare resultat när det gäller särbeskattningen. Men jag konstaterar att när denna skulle genomföras blåste det snålt och kallt med alla möjliga kampanjer om att det skulle vara orättvist mot exempelvis hemmafruar. Det intressanta var att den enda tidpunkt då fru Nettelbrandt, som talat om särbeskattning i tio år, höll tyst som en mus det var när det blåste kallt kring särbeskattningen. Den striden fick vi ta ensamma och den genomförde vi. Fru Nettelbrandt säger att könsfördelningen inom det offentliga utredningsväsendet är mycket dålig, ja sämst av allt. Det tror jag inte är sant. Den fördelningen på ledande poster inom det privata näringslivet är ofantligt mycket sämre. Hur går det nu till när en utredning tillsätts? Jo, man säger att de och de intressena skall representeras, och sedan ringer man till arbetsmarknadens parter, man ringer till näringslivets organisationer såsom Industriförbundet och Köpmannaförbundet, och säger att ni skall föreslå en ledamot. Sedan tar man i allmänhet den som blir föreslagen. Det är en väsentlig förklaring till den här snedfördelningen. Nu är det möjligt — jag skall allvarligt överväga det — att den här metoden leder bl.a. till ojämlikhet för kvinnorna och att vi i framtiden från regeringens sida får trycka på dem som föreslår ledamöter och säga att om ni inte nominerar en kvinna så är det inte säkert att ni kommer med, eller något liknande. Man får alltså börja driva en mera aktiv påtryckningsverksamhet mot grupper som föreslår ledamöter i utredningar. Det är en rimlig tanke som åtminstone kan ge något. Att göra statistik är alltid förenat med svårigheter, men jag tittade på de parlamentariska utredningarna, till vilka alltså de politiska partierna föreslår ledamöter som regeringen sedan godtar. De parlamentariska utredningar som är tillsatta 1969 och 1970 omfattar tillsammans 136 ledamöter, 68 socialdemokrater och 68 borgerliga. Av dessa ledamöter är bland socialdemokraterna 18 procent kvinnor, bland de borgerliga 9 procent kvinnor. Av de tillsatta kvinnorna i sådana utredningar är alltså två tredjedelar socialdemokrater eller dubbelt så många som de borgerliga. Nu är vår andel också dålig. Jag vill inte alls skryta med den på något sätt. Vi bör försöka öka den.

I dessa utredningar är det alltså bara hälften så många borgerliga kvinnor som socialdemokratiska kvinnor, av ett lika totalantal. Detta borde få fru Nettelbrandt att tala med litet mindre bokstäver. Försök nu ett ögonblick att släppa den rena partipolitiken och säg så här i stället: Kvinnan är utsatt för många orättvisor i samhället. Dessa måste avhjälpas på grundval av en helhetssyn, med insatser på väldigt många områden — på arbetsmarknaden, i förvaltningen, när det gäller barnstugor och allt annat. Orättvisorna måste angripas också när det gäller sammansättningen i offentliga utredningar. Detta bör regeringen uppmärksamma och se till att kvinnornas andel ökar. Men för att detta skall lyckas måste vi alla hjälpas åt, inklusive fru Nettelbrandts partivänner och inklusive alla olika näringsoch arbetsmarknadsorganisationer som enligt svensk tradition föreslår representanter i utredningar. Släpp partitaktiken ett ögonblick, fru Nettelbrandt, och tänk på kvinnornas likställighet. Det gagnar debatten här i dag, och det gagnar kvinnornas rättigheter också i det svenska samhället.
Herr talman! Jag skall försöka att helt bortse från de övertoner som förekom framför allt mot slutet av statsministerns anförande. Statsministern började med att säga att jag var partipolitiskt argsint.

Tog regeringen något initiativ med anledning av det informationsmaterial om grundskolan — Erik går i grundskolan — som var så kompakt fördomsfullt på varje punkt i såväl tal som bild? Nej, men den fackliga organisationen gjorde det. När arbetsmarknadsstyrelsen och arbetsförmedlingarna delade upp utbudet i befattningar och det var ingen svårighet att se skillnad mellan den ena och den andra typen av arbete — mellan kvinnor och män och t.o.m. inrättade formella avdelningar för dessa grupper där det sades att ingen från det andra könet fick slippa in var det också de fackliga organisationerna som ingrep. Många, många fler exempel finns. Men jag tycker inte att vi skall uppehålla oss vid just detta, eftersom kvinnorna själva och de olika organisationerna därvidlag genom ett enträget arbete åstadkommit förändringar. Med vetskap om dessa förhållanden vågar man dock påstå att regeringens initiativ i dessa frågor verkligen icke har varit iögonenfallande. Statsministern sade vidare att jag borde ha varit nöjd och glad, eftersom jag i själva verket fick ett mycket positivt svar. Ja, det var positivt i så måtto att statsministern erkände att förhållandena inte är bra. Jag tycker att ett sådant erkännande är värt respekt, och den vill jag gärna uttala. Men man skall vara på det klara med att om något snabbt skall hända, måste också regeringen ta på sig sin del av ansvaret — och den är mycket stor — och dessutom förklara sig beredd att inte bara skänka dessa frågor uppmärksamhet i fortsättningen utan också vidta åtgärder. Utredningar har tidigare i många fall kompletterats av olika skäl, och det borde inte vara omöjligt att göra det även i detta sammanhang. Jag tycker att litet mera av klarhet på denna punkt skulle vara klädsamt för statsministerns svar. Sedan säger statsministern att han inte kan ändra på verkligheten bara genom att ändra sammansättningen i utredningar, och det vill jag självfallet hålla med om. Men det är inget tvivel om att just arbetet i utredningar i mycket stor utsträckning kan påverka kvinnornas inriktning och deras situation över huvud taget. Jag tror att statsministern på den nivå där han verkar glömt bort vad det betyder att kvinnorna får en insyn i frågor, som de traditionellt inte har sysslat med, och kan föra information härifrån vidare till sina medsystrar och därmed skapa ett ökat intresse. Kvinnorna har också på många områden suttit fast i onda cirklar. De har t.ex. haft lägre lön därför att de måste vara hemma och sköta barn, och det har blivit så därför att de har denna lön och familjen därför förlorat minst på detta. Det är en ond cirkel. Nu säger statsministern att de inte har fått uppdrag i utredningar därför att de i mindre utsträckning förekommer i organisationer och i förvaltning. Jag vill tillägga att de har det svårare att få olika poster bl.a. inom förvaltningen just därför att de har fått mindre träning och i mindre utsträckning blivit upptäckta därför att de inte funnits med i utredningar. Det är en sådan ond cirkel som jag menar behöver brytas, och ingen bör lättare kunna bryta den än just statsministern själv. Sedan talade statsministern om hur mycket som har gjorts på detta område. Ja, vi skulle kunna dröja länge vid olika frågor av stor betydelse för kvinnorna. Lönepolitiken nämndes. Då kan jag inte låta bli att nämna vilket enträget arbete som krävdes i riksdagen för att framtvinga ett regeringsbeslut om ratificering av likalönskonventionen, ett beslut som sedan verkligen kom att påverka avtalen såväl på den privata som på den offentliga sektorn. Så till frågan om den individuella beskattningen. Jag vet inte vad statsministern räknar av det som har sagts i olika frågor, men om statsministern besvärade sig med att läsa de motioner som berörde individuell beskattning, så skulle statsministern bli klar över att jag till fullo tillstyrkte regeringens proposition på den punkten. Det var just därför att propositionen bl.a. innebar en sådan förtjänst som ett steg över mot individuell beskattning som gjorde att man över huvud taget kunde tänka godta den propositionen. I egenskap av ordförande i den s.k. mittenskattedelegationen hade jag alla möjligheter att driva den frågan. De båda mittenpartierna blev också eniga på den punkten. Om det inte räknas i ett sådant här sammanhang, förstår jag inte riktigt vad som skall räknas i fråga om politiska uttalanden. Det är naturligtvis riktigt att det privata näringslivet inte har ett antal kvinnor på ledande poster. Jag skulle vilja säga att man är lika dålig på den sidan som man är inom förvaltningen. Såvitt jag vet, har vi inga kvinnliga generaldirektörer heller, så vi behöver kanske inte göra någon jämförelse mellan topparna på den privata och den offentliga sidan. Det är ungefär lika dåligt. Men vad man från riksdagens sida och från regeringens sida direkt kan påverka måste ju ändå vara den offentliga sidan. Man skulle väl ändå kunna begära att vi där föregick med gott exempel. Sedan, herr talman, något om hur det egentligen går till när utredningar tillsätts. Jag utgår ifrån att herr statsministern har den kommunikationen med sina olika departementschefer att han vet att det ingalunda är så att partierna själva alltid får nominera kandidater. Det förekommer i mycket stor utsträckning att vederbörande statsråd tar direkt kontakt med den i ett parti som han vill ha i en utredning, och jag tycker det är ett felaktigt system. Men jag kan av egen erfarenhet omvittna att det har skett i flera fall. Sedan utgår jag ifrån, herr statsminister, att jag inte ens blir misstänkt för att vara så enkel i min argumentering att det skulle uppfattas som om jag menade att man borde ringa upp ett parti eller en organisation och säga: Får vi ingen kvinna, så får ni inte vara med i utredningen! Nej, herr statsminister, jag underströk redan i det första inlägget att man skulle kunna ha detta som ett tilläggsönskemål. Om man fann personer med tillräckliga kvalifikationer, så kunde man naturligtvis — lika väl som man efterfrågar vissa andra kvalifikationer — lägga till även önskemålet om representation för kvinnorna för att få utredningarna så allsidiga som möjligt. För att bilden skall bli klar tycker jag att statsministern kunde något kommentera hur det har gått till när man har tillsatt vissa utredningar. Ta exempelvis servicekommittén. Åtta kvinnor och sex män fick uppdrag att utreda just ett typiskt traditionellt kvinnligt område. Enligt statsministerns egna ord vid kongressen vill man ju verkligen ha till stånd en förändring. När det gäller de departementssekreterare, forskningssekreterare eller andra i förvaltningen som man plockade dit, eller de politiker ur både regering och opposition som man plockade dit — det var enbart kvinnor — vill jag fråga: Varför tog man just kvinnor då? Även det kan ju vara ett fel om man därmed konserverar fördomarna. Till sist, herr talman, vill jag i anslutning till uppgifterna om siffrorna när det gäller de olika partierna gärna göra det erkännandet att andelen kvinnor är liten från alla partiers sida. Jag vill inte alls på något sätt ifrågasätta det, utan jag vitsordar gärna att det förhåller sig på det sättet. Men för det första har inte oppositionspartierna några som helst möjligheter att dirigera utseendet av de parlamentariska ledamöterna från andra partier. Och för det andra har inte heller oppositionspartierna möjligheter att som regeringen föreslå flera ledamöter, varav en del utanför politikerkretsen, och därmed tillgodose just allsidigheten i det här hänseendet.

Herr talman! Förlåt, herr statsminister, att jag gör ett litet inhopp, men det var statsministerns replik som gav mig anledning att göra det. Han påstod frankt att det var tack vare det socialdemokratiska partiet som vi har det så skapligt som vi har det i vårt land när det gäller kvinnornas ställning. Jag skulle vilja påstå, med mina rätt omfattande erfarenheter, att det är trots det i det här hänseendet ganska konservativa socialdemokratiska partiet som utvecklingen ändå i viss mån är på gång. Statsministern sade som ett exempel att det är regeringens förtjänst att likalönsfrågan blivit löst. Jag instämmer i vad fru andre vice talmannen Nettelbrandt sade på den punkten. Jag vill också med mina erfarenheter från det fackliga området gärna säga att jag tror att kvinnorna inom LO hade en ganska lång och hård kamp innan de över huvud taget kunde få LO, och sedan det socialdemokratiska partiet, att acceptera att i varje fall formellt tillämpa likalönsprincipen. Den tillämpas inte i realiteten överallt, det vet statsministern lika bra som jag. Sedan säger statsministern att det socialdemokratiska partiet ändå har fler kvinnor i utredningar än de borgerliga har. Jag har inte gjort någon sådan analys, men jag tror på statsministerns uppgifter. En förklaring kan emellertid vara att det i parlamentariska utredningar vanligen sitter exempelvis tre socialdemokrater och en från vartdera av de borgerliga partierna. Kan man nominera tre personer i en utredning är det väl ganska naturligt att man hittar någon kvinna att plocka in i sammanhanget. Frågan om kvinnans ställning i ett samhälle är, menar jag, egentligen en opinionsbildningsfråga. Och det är klart att den yngre generationen tänker på ett annat sätt än den äldre generationen — i varje fall än den äldre manliga generationen. Jag brukar i mina svarta stunder betrakta den äldre manliga generationen som en förlorad generation. Jag vill gärna säga att jag tror att statsministern personligen är mer modern i sin åskådning än exempelvis herr Erlander eller herr Sträng — för att ta till någonting ordentligt. Jag menar att det ändå kan ge ett visst hopp. Jag delar inte uppfattningen att man, när det gäller tillsättande av personer i utredningar, skall säga: Vi skall ha en kvinna i den här utredningen, annars blir det ingen. Det tycker jag är ett steg tillbaka. Jag påstår nämligen, herr talman, att vi har ganska gott om skickliga, kunniga, politiskt verksamma kvinnor, så vi har möjlighet — bara vi liksom har siktet inställt på detta — att hitta någon kvinna som kan vara väl så lämpad i en utredning som en man. Man behöver inte alls gå den felaktiga vägen över kvoteringar eller över några slags ultimata och säga: Vi skall ha en kvinna, annars blir det ingenting. Sedan vill jag till slut bara ta upp ett par småsaker. Fru Nettelbrandt var tidigare inne på de praktiska problem som kvinnor fortfarande har i dagens samhälle för att kunna göra sig gällande på arbetsmarknaden, i utredningar och i andra sammanhang. Vi har från vårt håll lagt fram några konkreta förslag, som innebär att arbetsgivaren skulle ta mer hänsyn till arbetstagarnas familjesituation och gå med på flexibel arbetstid eller arbetstidsförkortning för personer som har en familjesituation som gör detta motiverat. Vi har föreslagit att man skall börja med försöksverksamhet på den statliga sidan i detta hänseende. Men det var inte så rasande länge sedan som statsministern röstade nej till ett sådant förslag och med honom hela det socialdemokratiska partiet. En sak är alltså vad man ger uttryck åt konkret i tal, en annan sak är hur man röstar här i kammaren.

Herr talman! Det var väldigt välgörande att lyssna till fru Kristensson; hon införde ett tonläge i debatten som jag tycker gagnar den. Jag vill börja med att kommentera några av hennes synpunkter. Den stora och på sin tid mycket djärva reform som genomfördes på likalönsområdet var när Ernst Wigforss redan på 1930-talet genomdrev lika lön för manliga och kvinnliga lärare. Den principen har sedan fått sitt genomslag i förvaltningen här i landet tidigare än i andra länder. Sedan uppstod i stället speciella kvinnolöner. Det är möjligt att det tidigare kunnat finnas ett motstånd inom LO mot ett tillämpande av likalönsprincipen — jag vill inte bestrida det. Men det är kanske litet felaktigt att säga att medan Svenska arbetsgivareföreningen stod där frustande av iver att genomföra likalön, fanns det ett motstånd på LO-sidan. Det är faktiskt inte så. Motståndet från arbetsgivarsidan var också mycket starkt. Men poängen är att till slut kom man fram till den uppgörelse om kvinnolöner — jag tror det var 1960 som har givit mycket påtagliga resultat. Internationell statistik som publicerades för en tid sedan visade att lönerna för kvinnor i relation till lönerna för män i Sverige låg någonstans uppåt 80 — 90 procent. Skillnaden var alltså väsentligt mindre här än i andra länder. Det visar att likalönsprincipen fått ett genomslag på arbetsmarknaden, och jag tycker nog att båda parterna bör hedras för det. Sedan vill jag komma tillbaka till den solidariska lönepolitik som bedrivits under den tid jag har verkat. När jag försökte titta litet på dessa problem fann jag att det stora låglöneproblemet i mycket stor utsträckning var ett kvinnoproblem. Inom hela den statliga och kommunala verksamheten, där man formellt sett har lika lön för lika arbete, var kvinnorna samlade i yrken med låga löner. Skulle man komma till rätta med detta kunde det endast ske genom en klart profilerad avtalsrörelse till låglönegruppernas fördel och genom en solidarisk lönepolitik. Man skall ändå ha fullkomligt klart för sig att utan en solidarisk lönepolitik löser man inte denna grundläggande rättvisefråga för kvinnorna. Den är ett centralt kvinnoproblem. Detta var egentligen vad jag ville säga till fru Kristensson. Fru Nettelbrandt var glädjande nog betydligt mer dämpad i denna omgång. Jag vet inte om en bidragande orsak till det kan ha varit den enkla upplysningen, att om vi är dåliga när det gäller att tillsätta kvinnliga parlamentariska representanter så är de borgerliga dubbelt så dåliga — man använder kanske litet mindre bokstäver i sin replik efter en sådan upplysning. Det tror jag också är välgörande, eftersom det belyser att här måste vi ta itu med gemensamma krafter för att kunna förbättra situationen. Hur servicekommittén tillkom har jag inget minne av. Den tillsattes 1967, och jag hade inte direkt med det att göra. Fru Nettelbrandt säger att vad som blir gjort på den här punkten ofta beror på fackliga initativ, och det vill jag bekräfta. Det är väldigt bra att vi har vaksamma fackliga organisationer som bevakar myndigheterna och slår till när det behövs. När det gäller grundskolan vet jag inte vilket exempel det är fråga om, men jag minns att när jag var utbildningsminister tillsatte jag en särskild arbetsgrupp inom mitt departement med uppgift att systematiskt gå igenom alla läroböcker, läroplaner och sådant för att spåra resterna av ett förlegat könsrollstänkande och mönstra ut dem. Det skedde i gott samarbete med alla organisationer. Dessutom försökte vi på olika områden stimulera flickorna till utbildning. Men på alla stadier grinade könsrollstänkandet emot oss, som jag då sade, och det var oerhört segt och svårt att slå sig fram. Det är alltså ingen lätt problematik. I fråga om skatteutredningen menar jag bara att när det var en verkligt hård debatt med alla möjliga kampanjer och namninsamlingar och sådant höll sig fru Nettelbrandt väldigt tyst. Vi fick ta den striden själva och fick inget stöd, mer än när det blev omröstning så småningom. Något annat kunde ni inte göra i den allmänna debatten vid den tidpunkten. Det behövs något av mod att stå för sin uppfattning även när det blåser. Det är riktigt att det finns en ond cirkel på alla områden. Jag har på de olika fält där jag haft förmånen att arbeta försökt gripa mig an med könsrollsfrågorna. Jag tror att det hos en yngre generation finns ett nytt tänkande. Jag har väl också drag av gammalmodighet i mig, som jag försöker bekämpa — jag tillhör ju en mellangeneration. Eftersom vi är så fast i könsrollstänkandet vågar jag väl inte säga att jag tillhör en något yngre generation än de värderade damerna, men det bör man egentligen kunna säga. Jag har upptäckt att den här frågan är väldigt svår. Vi ägnade ofantligt intresse åt den i utbildningsdepartementet de år jag var där, och man fortsätter med det. Det är segt och trögt och svårt, och man möter fördomar, man möter formella svårigheter, man möter allt möjligt annat. Därför har jag kommit till det resultatet att man når ingenstans, om man inte utifrån en helhetssyn försöker sätta i gång samtidiga åtgärder på alla samhällslivets fält. Det är detta jag försökte ge uttryck åt på partikongressen. Fru Nettelbrandt som är så partipolitiskt argsint — jag beklagar det — kände sig tvingad att stå upp och säga att jag söver folket med visioner och gör allt möjligt annat ont, i stället för att säga: ”Det är bra att ni tog det här initiativet. Vi skall hjälpa till för att fullfölja det.” Jag tror inte att ett parti ensamt kan göra det. Det behövs stöd från alla goda krafter i samhället för att på olika områden bekämpa orättvisor mot kvinnorna, motverka fördomar, sprida förnuftiga och riktiga värderingar. Ett av de områden man kan ta itu med — och det tycker jag är utmärkt att fru Nettelbrandt har tagit upp — är utredningsväsendet, men det är ett delproblem bland väldigt många andra. Man har en lång, mödosam väg att gå om man vill skapa likställighet för kvinnorna, men det hindrar inte att det förblir en av 1970-talets viktigaste samhällsuppgifter, och den skall vi försöka att både målmedvetet och systematiskt gripa oss an med.
Herr talman! Jag är tacksam mot fru Kristensson för att även hon har gått emot statsministern när det gäller den väldigt enkla uppläggningen att man skulle vända sig till olika organisationer och säga att nu vill vi ha en kvinna, och får vi inte det så får ni ingen representant. Jag tror att fru Kristensson och jag har exakt samma syn på den punkten. Det skulle vara ytterligt förnedrande för kvinnorna om man skulle behöva ta dem bara därför.

Till herr statsministern vill jag säga att det här om grundskolan som jag nämnde om faktiskt var det officiella informationsmaterial som spriddes över hela landet för att informera om grundskolan hos föräldraföreningar och i skolan på elevsammanslutningar. Beslutet togs ju 1962, så jag förmodar att detta material var färdigt 1963/1964, men det användes — fanns distribuerat — långt in mot slutet av 1960-talet. Det har enligt mitt förmenande haft en förödande verkan i fråga om att låta de gammalkonservativa attityderna genomgående bli bestående vid yrkesvalet. Det är detta vi möter i dag. År 1972 har man inte kunnat notera att utvecklingen därvidlag så snabbt har kunnat förändras. Några ord, herr talman, om skattedebatten för två år sedan. Det är klart att om jag hade blivit kallad till finansdepartementet för att hjälpa finansministern att svara inför Täbyfruar och vilka det var, så hade jag naturligtvis infunnit mig och gärna instämt. Men jag tror inte att finansministern någonsin skulle vilja ha någon hjälp av det slaget. Sedan vill jag faktiskt upplysa statsministern om att det här med lönefrågorna löser man aldrig för kvinnorna om man inte löser befordringsfrågorna och kar frågorna. Ännu helt nyligen upptäckte jag inom den statliga förvaltningen att man har speciella utbildningsgångar för ”kvinnliga operatriser” för att vara riktigt övertydlig — och så får de manliga komma in i andra och bättre karriärgångar. Jag skulle kunna nämna en rad av sådana områden. Men jag är väldigt glad om statsministern kanske ville ägna sig åt en översyn av sådana frågor. Det ger mer än fagert tal. Då tror jag också att lönefrågorna för kvinnornas del på sikt indirekt kan bli lösta. I fråga om servicekommittén skulle jag gärna ha hört statsministern något kommentera de strikt traditionella tillsättningar av utredningar som jag berörde i mitt första anförande. Och varför blev barnstugeutredningen en så exklusivt kvinnlig utredning?

Men statsministern surnade redan under mitt första anförande därför att jag inte bara utan vidare tackade för svaret, uttryckte min glädje över att det nu skall bli skärpt uppmärksamhet och sedan satte mig ned i tysthet. Det hade naturligtvis varit mera tilltalande ur regeringens synpunkt. Men jag tycker det är viktigt att den här frågan till sist ändå får en offentlig belysning. Till allra sist, herr talman! Vi skall hjälpa till för att genomföra det här — det uttryckte statsministern ett önskemål om att jag skulle säga. Ja, Nr 136 alldeles självklart. Vi har i mitt parti sedan långt mer än ett decennium Måndagen den tillbaka haft ett särskilt krav om rättvisa åt kvinnorna, och under det 11 december 1972 huvudkravet har vi samlat en rad av yrkanden som gäller just att —— — — — Nn å älska en SAS EAS Ang. könsfördelåstadkomma detta likaberättigande för kvinnorna. Jag betraktar det som . d glädjande att landets statsminister nu är beredd att ansluta sig till det KRESNEE FIN ee kravet och att vi gemensamt kan verka för detta likaberättigande, bl.a. i offentliga utredden fråga som vi i dag diskuterar.
Herr talman! Det var egentligen det som statsministern sade om lönepolitiken som jag tyckte att jag ville replikera på. Det föreföll mig som om herr statsministern gjorde gällande att det är socialdemokratin som skulle vara garantin för att likalönsfrågan skulle få sin lösning i det här landet. Men hur är det inom det område där staten verkligen har någonting att säga till om, nämligen den statliga sektorn? Där är det ju så att den stora andelen personer i de låga befattningarna är kvinnor. Man har alltså inte haft förmåga eller vilja att se om sitt eget hus på ett tillfredsställande sätt. Och ingen skall få mig att tro att arbetstagarorganisationerna inte skulle ha varit intresserade av att hjälpa kvinnorna fram i lönehänseende. Det kan jag själv vitsorda att man har varit när det gäller de förbund som jag har haft någonting att göra med. Men det viktiga är väl ändå, herr talman, att vi politiker försöker vara opinionsbildare. Och det är klart att regeringen har de allra största möjligheterna att fungera som opinionsbildare, eftersom den har regeringsmakten. Då menar jag att skall man vara opinionsbildare skall man också göra allt vad man kan för att lösa de här frågorna. Jag kommer därför tillbaka till den fråga som jag ställde förut till statsministern. Man har diskuterat en konkret fråga på den socialdemokratiska partikongressen, som i det här fallet gällde flexibel arbetstid och reducerad arbetstid där det är motiverat av familjesituationen. När man sedan kommer till riksdagen för att behandla den frågan — låt vara att den har aktualiserats genom borgerliga motioner — röstar man emot förslaget. Är inte det att vara partitaktisk om något?

Herr talman! Om jag minns rätt i den här frågan, fru Kristensson, så ville vi inte lagstifta om flexibel arbetstid. På den här punkten pågår ju förhandlingar mellan statens avtalsverk och personalorganisationerna, och det är en gammal princip att man inte genom uttalanden eller lagstiftning lägger sig i de förhandlingar som pågår. Det var förklaringen till det, och det innebär inte alls någon negativ inställning till den flexibla arbetstiden som sådan. Det är alldeles riktigt att vi på den offentliga sektorn har många av de lågavlönade kvinnorna, och det är precis motiveringen för den stora låglönesatsning som den senaste statliga avtalsrörelsen innebar. Den innebar ett mycket stort lyft för många, många tusen kvinnor i offentlig förvaltning. Och det fanns ju från andra grupper, och även i detta hus, ett motstånd mot denna låglöneprofil till gagn för kvinnorna i den offentliga avtalsrörelsen. Jag tolkar nu välvilligt fru Kristenssons inlägg som ett godkännande av — och med kännedom om fru Kristenssons person också som ett varmhjärtat stöd för — denna uppläggning av den statliga löneuppgörelsen. Då kanske vi kan fortsätta på den vägen att just ta hänsyn till låglönegrupperna och därigenom, som verkligheten är, ta hänsyn till kvinnorna. Det är inte så enkelt som fru Nettelbrandt sade att det här bara är fråga om karriärer. Många textilarbeterskor i det här landet och många kvinnor som jobbar som sjukvårdsbiträden, städerskor och annat tänker inte i första hand på karriären, utan de vill få litet bättre betalt för det jobb de har och som de vill stanna i. Det skall vi inte glömma. Detta hindrar inte att befordringsfrågor också är viktiga, men det finns en tendens i kvinnodebatten att göra gällande att det här är fråga om kvinnliga karriärer, när många av de stora problemen i själva verket är dålig betalning för ett jobb som kvinnor gör och vill stanna kvar i. Fru Nettelbrandts exempel är ofta ganska gamla, om man ser på dem ett efter ett. Till att börja med var jag mycket förvånad och kände mig träffad av vad fru Nettelbrandt sade om grundskolan, till dess att jag fann att vad hon sade var 10 år gammalt. Det hände säkert en hel del mindre bra saker för 10 år sedan, men det sker inte längre på grundskolans område. Man bör datera sina exempel, om vi här skall kunna få en förnuftig debatt. Sedan vill jag inte hålla med om att jag surnade, när jag lyssnade på fru Nettelbrandts utomordentligt långa replik. Jag blev snarare ledsen över att fru Nettelbrandt inte kom en enda centimeter över den vanliga partipolitiska marknivån. Det senaste anförandet var väl ett paradexempel på det. För 10 år sedan antog folkpartiet ett program som hette Rättvisa för kvinnorna, sade fru Nettelbrandt, och det är en seger för oss när statsministern nu, 10 år senare, ansluter sig till vad som stod i det programmet. Men mitt tal på partikongressen var ju ingenting som jag höll bara därför att jag hade råkat läsa folkpartiets 10 år gamla program om rättvisa för kvinnorna. Det är i stället någonting som jag så länge jag verkat i det politiska arbetet har försökt slåss för efter fattig förmåga. Och det kommer jag att fortsätta med. Vi politiker gagnar säkert inte oss själva inför allmänheten, om vi säger att nu har du läst vårt 10 år gamla program, och nu ansluter du dig äntligen till det. I stället vill jag säga att i dagens samhälle är det en väsentlig svaghet att det inte finns likställighet för kvinnorna. Det är en orättvisa, och det måste vi genom att påverka den allmänna opinionen och genom att arbeta med lönepolitik och lagstiftning och arbetsmarknad och allt det andra försöka rätta till. Och där har alla partier sitt ansvar för att se framåt i stället för att tjata om 10 år gamla program. Jag tror att vi hos allmänheten skapar större respekt för de politiska partierna, om vi hanterar frågorna på det sättet, och i detta behjärtade syfte, som rättvisa åt kvinnorna är, har jag ingenting emot att vårt arbete också leder till att folkpartiet får litet bättre respekt hos allmänheten. Inte gör det någonting i det goda syftet att genomföra vettiga reformer! Men om man för en debatt av utpräglat partipolitisk karaktär tror jag att man skadar sig själv i första hand men även de andra partierna. Om vi däremot har rejäla åsiktsskillnader, så skall vi slåss om dem, men vi har ingen anledning att liksom något argsint ta upp det förflutnas förträfflighet eller icke förträfflighet.
Herr talman! Jag vill klargöra att det herr statsministern voterade om inte var förslag för eller emot en lagstiftning om flexibel arbetstid. Förslaget gick ut på att man som grund för en senare bedömning skulle få till stånd en viss försöksverksamhet på det statliga området, och det var det som herr statsministern inte ansåg befogat. Det är klart att det är bra att kvinnolönerna lyfts. Men det är inte det enda problemet i sammanhanget. Det gäller också att få en riktig värdering av de jobb som kvinnorna gör. Även de skall ha avanceringsmöjligheter. Detta är alltså ett mera komplext problem än vad herr statsministern vill göra gällande.
Herr talman! Även om man är landets statsminister tror jag att det är viktigt att man hör upp så att man inte drar helt felaktiga slutsatser av vad motståndarna säger. Det är väl självklart att jag inte tror att statsministern är inspirerad av något folkpartiprogram. Men jag har velat påpeka att det inte är några svårigheter för statsministern att få anslutning till ett krav på likaberättigande, eftersom vi har arbetat för det i massor av år. Denna inställning låg bl.a. till grund för våra mångåriga strävanden i riksdagen att få till stånd en ratificering av likalönskonventionen, som vi här har talat om och som utan tvivel haft sin betydelse för lönesättningen. Det skulle ha varit klädsamt om statsministern lyssnat även när det gällde frågan om grundskolan. Jag är ledsen, herr talman, att jag kommer tillbaka till den, men även på den punkten åberopade statsministern något helt annat än vad som hade sagts. Om statsministern hade lyssnat hade han hört att jag sade att grundskolebeslutet fattades 1962, att det här materialet kom långt därefter men att det är det som ända fram mot 1970-talet påverkat det yrkesval som vi ser resultatet av i dag. Eftersom jag i TCO på sin tid arbetade med denna fråga vet jag vad jag talar om. Jag hoppas att statsministern inte återkommer och åberopar något som definitivt inte har sagts. Statsministern säger att det inte är så enkelt att förändra lönesättningen som man gör gällande när man bara talar om karriärer och befordringsgångar. Nej, det är klart det inte är. Men det är inte heller så enkelt att förändra lönesättningen som man gör gällande när man bara talar om en låglönesatsning och sedan låter kvinnorna vara kvar på de mycket stora områden där, trots förändringarna, de mest lågavlönade kommer att finnas. Det är inte minst den verkligheten som behöver förändras. Man kan inte låta bli att tycka att det skorrar något när statsministern talar med sådana brösttoner om dessa lönefrågor och man samtidigt vet att representanter för hans egen regering vid förhandlingsbordet om lönesättningen på den statliga sidan har bromsat och bromsat när det gällt kvinnornas möjligheter att höja sin lön. Vid ett tillfälle minns jag att de till sist lyckades förhandla sig till att de ”redan” efter tolv och ett halvt år skulle nå den manliga bottenlönegraden. Det finns inte alltför stor anledning för regeringen att framhäva sina egna förtjänster, när man har arbetat på det sättet för kvinnorna.
Herr talman! Till fru Kristensson vill jag säga att om min minnesbild är riktig var skillnaden i frågan om flextiden enormt liten. Det ena förslaget var att riksdagen skulle göra ett uttalande om försöksverksamhet; i det andra förslaget konstaterades att förhandlingar om en försöksverksamhet pågick mellan avtalsverket och personalorganisationerna, naturligtvis med sikte på att den skulle komma till stånd. Om min minnesbild av den debatten är riktig var det alltså en formell, icke en reell skillnad i synen på dessa problem.

Herr talman! Herr Wikström har frågat mig om den svenska regeringen planerar att inom FN och i andra internationella sammanhang aktualisera frågan om religionsfriheten och dess tillämpning. Jag vill först erinra om att religionsfriheten redan är skyddad genom vissa internationella överenskommelser. Inom Europarådets ram har vi sedan mer än 20 år tillbaka en konvention om de mänskliga rättigheterna som garanterar bl.a. varje människas rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Till denna konvention är Sverige och flertalet övriga Europarådsstater anslutna. Även inom FN har behovet av skydd för religionsfriheten uppmärksammats. Enligt FN:s allmänna förklaring av år 1948 om de mänskliga rättigheterna skall envar ha rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Förklaringen är emellertid inte ett juridiskt bindande dokument. Även i FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter av år 1966 finns det en bestämmelse som garanterar rätten till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter har ännu inte trätt i kraft. Den har ratificerats av 17 stater, bland dem Sverige. För att konventionen skall träda i kraft krävs emellertid att 35 stater ratificerat den. Som herr Wikström själv nämner i sin interpellation, har FN dessutom under flera år haft på sin dagordning ett ärende som gäller avskaffande av religiös ofördragsamhet. Dagordningspunkten är baserad på förslag som har framlagts av kommissionen för de mänskliga rättigheterna. Den har emellertid inte varit föremål för någon sakbehandling sedan 1967. Man kan i och för sig fråga om ett särskilt internationellt instrument om avskaffande av religiös ofördragsamhet verkligen skulle förmå erbjuda ett effektivare skydd mot de kränkningar av religionsfriheten som förekommer på olika håll i världen än t.ex. den redan antagna men ännu ej ikraftträdda FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Det arbete, som i FN redan utförts på ett konventionsförslag i ämnet men som legat nere sedan 1967, visar att det finns risk för att en sådan konvention kommer att innehålla en del politiskt kontroversiella element, som gör den oacceptabel för många stater. Arbetet på en internationell reglering av denna fråga inom FN:s ram är emellertid även ett uttryck för en internationell opinion. Och man kan hoppas att genom ett dylikt arbete även de stater som i dag inte respekterar religionsfriheten skall påverkas i rätt riktning. Med hänsyn härtill har jag ansett det önskvärt att FN så snart som möjligt återupptar behandlingen av ämnet. Som herr Wikström känner till har de svenska ombuden vid FN:s nu pågående tjugosjunde generalförsamling erhållit instruktion att verka för att ärendet på nytt blir föremål för behandling. Tyvärr har det ej visat sig möjligt att under innevarande session få en sakbehandling till stånd. Men tack vare bl.a. herr Wikströms egna insatser som ombud i svenska FN-delegationen har ärendet åtminstone blivit föremål för en procedurdebatt efter fem års tystnad. Under denna har Sverige, stött av Nederländerna och Uruguay, i tredje utskottet lagt fram ett förslag som går ut på att frågan ges hög prioritet vid nästa års generalförsamling och att en deklaration på grundval av ett tidigare utarbetat utkast då antas. Församlingens tredje utskott antog den S december det svenska förslaget, och vår förhoppning är att det även skall antas av generalförsamlingen.

Herr talman! I går firades årsdagen av de mänskliga rättigheternas dag med demonstrationer och opinionsmöten på många håll i världen. Därvid stod bl.a. vid mötet här på Sergels torg — bristen på religionsfrihet i centrum. Detta är ett viktigt sätt att aktualisera den religiösa ofördragsamheten. I en interpellationsdebatt i förra veckan diskuterade utrikesministern med herr Stålhammar och herr Svensson i Kungälv frågan om religionsfrihetens tillämpning i ett enskilt land. Detta är en andra betydelsefull metod att aktualisera den religiösa ofördragsamheten. Framställningar till ett enskilt land är önskvärda och nödvändiga i lägen då religionsfriheten har kränkts på ett särskilt upprörande sätt. Sverige bör naturligtvis ständigt vara berett till sådana framstötar om de kan bedömas ha positiva effekter. När jag i våras aktualiserade frågan om religionsfriheten och dess tillämpning i en interpellation, valde jag en tredje utgångspunkt, nämligen frågan om detta ämnes behandling i internationella sammanhang, främst i Förenta nationerna. Det är möjligt att det finns människor som upplever denna tredje angreppsmetod på problemkomplexet som något av en omväg. Ändå är jag alldeles övertygad om att det är nödvändigt att aktualisera frågan i Förenta nationerna, om vi skall komma till rätta med den religiösa ofördragsamheten i hela dess vidd. Kommissionen för de mänskliga rättigheterna sysslade mycket med detta ämne under 1950 och 1960-talen. Under 1967 års generalförsamling ägnade tredje kommittén hela 28 sammanträden åt ett försök att skapa en konvention mot religiös ofördragsamhet. Alltsedan dess har en fortsatt behandling av frågan varit blockerad av en rad politiska skäl. Parallellt med detta har tyvärr nya och ofta brutala utslag av religiös ofördragsamhet visat sig. Jag tänker på områden som Filippinerna, Nordirland, Zaire, Pakistan, en rad öststater och åtskilliga länder i Mellersta Östern. Utrikesministern påminner i sitt interpellationssvar — för vilket jag ber att få tacka — om att religionsfriheten redan är skyddad genom vissa internationella överenskommelser. Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna är dock ännu inte juridiskt bindande, och konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter har ännu inte trätt i kraft. Jag såg det i våras som angeläget att Sverige skulle göra ett försök att i FN bryta dödläget och aktualisera detta ämne på nytt. Jag vill varmt tacka utrikesministern för det tillmötesgående han visade när han i instruktionen till den svenska FN-delegationen inkluderade en uppmaning till delegationen att verka för att ärendet om religiös ofördragsamhet på nytt skulle bli föremål för behandling. Det främsta skälet till mitt engagemang i detta ärende var de önskemål som finns inom både Kyrkornas världsråd och andra ekumeniska organ om att denna fråga skulle väckas till liv i FN. Det har inom den ekumeniska rörelsen väckt en mycket positiv uppmärksamhet att den svenska regeringen och FN delegationen har tagit ledningen i detta ärende. Mina egna erfarenheter från höstens generalförsamling bekräftar emellertid att lika stor som tacksamheten för Sveriges initiativ har varit inom ekumeniska och kyrkliga organ, lika pinsamt berörd har man varit i många av FN-delegationerna inför att frågan över huvud taget skulle tas upp på nytt.

Sverige har i många sammanhang varit aktivt inom FN för att föra fram nya ärenden eller frågor som av skilda skäl har blockerats. Detta är ännu ett exempel därpå, och jag vill uttala ett tack till regeringen liksom till medlemmarna i den permanenta delegationen i New York för det engagemang och det intresse man visat för detta ämne. Bakom det tacket vet jag att Kyrkornas världsråd och dess politiska kommission står. Jag vill i det sammanhanget ställa ett par frågor. Kan vi räkna med att Sverige också nästa år tar ledningen i behandlingen av detta ärende i FN? Anser utrikesministern det möjligt att genom underhandskontakter med andra regeringar förstärka möjlighe terna för att en sakbehandling av frågan verkligen kommer till stånd 1973? Kan vi slutligen från svensk sida göra något utöver detta för att påskynda en positiv utveckling av denna fråga? Utöver detta vill jag ge några synpunkter på den fortsatta behandlingen av ärendet. I de diskussioner som har ägt rum under senare år och även under denna generalförsamling har det visat sig att väsentligen fyra olika problem är knutna till temat Religiös ofördragsamhet. Det första gäller de bestämda önskemålen framför allt från vissa socialistiska stater att deklarationen och konventionen inte skall skydda bara rätten att ha och utöva en viss religion utan också rätten att avstå från varje religionstillhörighet och religionsutövning. Därvidlag torde det numera råda enighet om att till en tillämpad religionsfrihet hör rätten att ha både teistiska, icke-teistiska och ateistiska övertygelser. Ett annat problem har gällt önskemålen för åtskilliga stater att utveckla innebörden i begreppet religionsfrihet in i minsta detalj.

I och för sig torde alla dessa kriterier kunna accepteras från svensk utgångspunkt. Problemet är att de av vissa stater uppfattas mindre som kriterier på religionsfrihet än som uttryck för kritik av deras samhällssystem. Ett tredje problemområde har gällt frågan om huruvida antisemitism bör inkluderas i en deklaration och konvention av detta slag. Från Israels sida har man argumenterat för att antisemitism skulle ses som själva urtypen för religiös ofördragsamhet, precis som apartheid är prototypen för ofördragsamhet på rasområdet. Det måste dock vara önskvärt att man inte låter behandlingen av detta ärende bli beroende av möjligheterna till en lösning av Mellersta Östern-konflikten. Ett fjärde problemområde som har ett bestämt intresse i vårt land i dessa dagar gäller frågan om huruvida statsreligion och statskyrka är förenliga med en tillämpad religionsfrihet. I ett utkast till konventionen fanns förbehållet — jag beklagar att jag inte har de svenska översättningarna av de här texterna — att ”neither the establishment of a religion nor the recognition of a religion or belief by a state nor the separation of church from state shall by itself be considered religious intolerance or discrimination on the ground of religion or belief”. Gentemot detta har man hävdat, särskilt från öststaternas sida, att ”in order to ensure full freedom of conscience, the church shall be separated from the state and the school from the church”. Och därmed, herr utrikesminister, är jag framme vid en bestämd synpunkt på den fortsatta behandlingen av detta ärende. Man har i den aktuella stat—kyrka-debatten i vårt land hävdat att den inte på något sätt har att göra med frågan om religionsfriheten och dess tillämpning. För min del har jag aldrig kunnat förstå det resonemanget. Hur skall man från svensk sida kunna rikta kritik mot att man i vissa stater inför t.ex. islam som statsreligion eller med utgångspunkt i islam diskriminerar andra religioner och trosuppfattningar, om vi i Sverige fortsätter att hålla oss med en av staten sanktionerad religion och till staten knuten kyrka? Det är inte bara hänsynen till ett alltmera pluralistiskt samhälle och den växande gruppen av invandrare som gör att Sverige har anledning att på nytt studera frågan om religionsfrihetens tillämpning i vårt eget land. Våra egna möjligheter att med framgång hävda vikten av att detta ämne prioriteras i FN reduceras allvarligt, om vi inte parallellt med sådana krav försöker dra slutsatser för vårt eget lands vidkommande av vad religionsfrihet innebär i vår tid. Frågan om de framtida relationerna mellan staten och trossamfunden i vårt land är förvisso inte bara en angelägenhet för oss svenskar — det är en fråga som på sitt sätt kan ha konsekvenser för många andra stater som kämpar med liknande problem och för behandlingen av frågan om religionsfrihetens tillämpning och frågan om religiös ofördragsamhet i internationella sammanhang. Det är därför det är viktigt att vi inte i fortsättningen driver detta ärende enbart med utgångspunkt i den i och för sig berättigade kritik vi kan rikta mot andra stater, utan att vi gör det också därför att vi vill dra konsekvenserna av att vi i vårt eget land måste tillämpa en mera strikt religionsfrihet än vi har gjort. Det har som bekant alltid varit lättare att bekänna andras synder än sina egna! Om vi vill främja den fortsatta behandlingen av detta ärende och fortsatta svenska initiativ i FN, bör vi se till att tyngden i vår argumentering förstärks genom praktisk handling när det gäller reformer på stat—kyrkaområdet i Sverige.
Herr talman! Herr Wikström ställde ett par kompletterande frågor till mig. Jag kan kanske enklast besvara dem med att påpeka att svaret på herr Wikströms tilläggsfrågor redan ligger i det allmänna svar som jag gav inledningsvis. Låt mig beträffande det pågående FN-arbetet om konventionen mot religiös ofördragsamhet bara säga följande. Nästa steg i processen är att medlemsregeringarnas synpunkter på konventionsutkastet skall inhämtas. Detta är innebörden i det resolutionsförslag som har antagits av utskottet. Det är i och för sig en teknik som vi har använt i andra sammanhang — som herr Wikström också väl känner till gäller det t.ex. våra försök att aktualisera de synpunkter som finns i napalmrapporten. Det betyder att vi dels som svensk regering, dels som medlem av Förenta nationerna får tillfälle att ge våra egna nationella synpunkter på konventionsutkastet. Vi kommer också successive att få del av andra medlemsregeringars synpunkter. Det är mot bakgrunden av dessa informationer som vi får bestämma i vilken omfattning och i vilken grad vi bedömer det som praktiskt att driva frågan vidare och ta kontakter med andra medlemsregeringar. Det är en naturlig teknik för oss att göra så i dessa och liknande frågor. Detta betyder att jag kan svara ja på herr Wikströms frågor. Herr Wikström tog sedan upp en större principiell fråga, nämligen sambandet mellan internationellt uppträdande och den politik och de synpunkter som vi tillämpar i vår egen nationella miljö. Det är självklart att trovärdigheten i det internationella uppträdandet ställer bestämda krav på uppträdandet inom våra gränser såväl i denna fråga som i många andra frågor.

Herr talman! Jag tackar för de kompletterande synpunkterna från utrikesministern. Det jag slutade med var mera en personlig deklaration än ett försök att locka utrikesministern in på stat—kyrka-problematiken. Man kan möjligen säga att jag har förvånats över den inkonsekvens som så många svenska debattörer visar när de — med rätta — är indignerade över hur illa religionsfriheten tillämpas i många andra stater men samtidigt glömmer bort att det faktiskt finns åtskilligt att göra på detta område även i vårt eget land.

Herr talman! Herr Hagberg har frågat justitieministern dels när regeringen kommer att ta initiativ till att säkerhetspolisens politiska åsiktsregister under betryggande allsidig kontroll definitivt förintas, dels om regeringen kommer att lägga fram förslag om skärpt övervakning av myndigheters efterlevnad av givna förfåttningar. Fru Kristensson har frågat justitieministern vilka skäl som har föranlett den inskränkning i säkerhetspolisens möjligheter till personalkontroll som de nya tillämpningsföreskrifterna till personalkontrollkungörelsen synes innebära. Herr Svensson i Malmö har frågat justitieministern dels om statsrådet anser att de förebyggande åtgärderna gentemot Ustasjagruppernas verksamhet före flygkapningen har varit tillfredsställande, dels om det har varit regeringens avsikt att även andra bland utländska medborgare verksamma grupperingar än Ustasja nu skall göras till föremål för granskning och i så fall vilka, dels vilka konkreta åtgärder som fr.o.m. nu kommer att vidtas för att förebygga vidare illegal aktivitet från Ustasjagrupperna. Interpellationerna har överlämnats till mig för besvarande. Jag hemställer att få besvara dem i ett sammanhang. I vårt land finns organisationer och grupper som bedriver politisk verksamhet som innebär att våld, hot eller tvång utnyttjas eller kan komma att utnyttjas som medel för att uppnå politiska syften. Dessa organisationer och grupper har olika politiska mål och skiftande sammansättning. Bland dem befinner sig de terroristgrupper som herr Svensson benämner Ustasjagrupperna men också andra grupper som kan befaras här i riket begå politiska våldshandlingar. Vi har också organisationer som i antaget program har angett att organisationen skall verka för att omvandla det svenska samhället med våld. De nu angivna organisationerna bevakas av polisens säkerhetstjänst. En omfattande spaningsverksamhet bedrivs för att hindra och uppdaga brott mot rikets säkerhet. Med hänsyn till verksamhetens speciella karaktär är det inte möjligt att här närmare beskriva hur spaningsverksamheten bedrivs. Som ett medel för den särskilda polisverksamheten för att hindra och uppdaga brott mot rikets säkerhet m.m. förs polisregister vid säkerhetsavdelningen inom rikspolisstyrelsen. Alla uppgifter som behövs för den särskilda polisverksamheten får antecknas i registret. Bestämmelser härom är intagna i 2 § personalkontrollkungörelsen. Med anledning av den debatt som hade förts om den s.k. åsiktsregistreringen beslöt regeringen år 1969 att anteckning i registret inte får göras enbart av det skälet att någon genom tillhörighet till organisation eller på annat sätt gett uttryck för politisk uppfattning. Bestämmelsen trädde i kraft den 1 oktober 1969. Samtidigt föreskrev regeringen att uppgift som fanns i registret när de ändrade bestämmelserna trädde i kraft inte fick lämnas ut om den var av sådan beskaffenhet att den enligt kungörelsen inte skulle få antecknas i registret och att sådan uppgift skulle avföras ur registret så snart det kunde ske. I samband med omläggning av registret till automatisk databehandling har sådana uppgifter som efter 1969 års beslut inte längre får föras in i registret avförts ur detta. Detta arbete var avslutat på sommaren 1971 Vid gallringen fördes förstöringsrapporter upptagande registerbeteckning m.m. gällande det utgallrade materialet. Rapporterna signerade av vederbörande polisman. Beträffande diarie förda ärenden som har utgallrats har anteckning om makuleringen gjorts i diariet. JO har tagit del av förstöringsrapporter och diarieanteckningar. Han uppger att det utgallrade materialet har förstörts i destruktör eller bränts Genom gallringen har mer än hälften av det antal poster som fanns i registret vid personalkontrollkungörelsens ikraftträdande bortgallrats. Såvitt jag kan bedöma har sålunda gallringen i registret skett under betryggande former och kontroll. Regeringen har vidare funnit det angeläget att tillse såväl att spaningsverksamheten underlättas genom att erforderliga registeranteckningar görs när det gäller personer som kan befaras bedriva politisk omstörtningsverksamhet som att en effektiv personalkontroll kan göras beträffande personer som innehar eller skall tillträda tjänster som är av betydelse för rikets säkerhet. Men det är också angeläget att säkerhetstjänstens spaningsoch registreringsverksamhet begränsas till sådana personer som verkligen har gett anledning till misstanke att de kan vara beredda att delta i omstörtningsverksamhet. Det är mot bakgrunden härav som regeringen den 22 september 1972 har meddelat ändrade bestämmelser om säkerhetstjänstens polisregister och personalkontrollen. I anslutning härtill har regeringen i brev till rikspolisstyrelsen gett vissa direktiv för kontrolloch registreringsverksamheten. Jag citerar ur brevet: ”I vårt land finns organisationer och grupper som bedriver politisk verksamhet som innebär att våld, hot eller tvång utnyttjas eller kan komma att utnyttjas som medel för att uppnå de politiska syftena. Vissa organisationer har i antaget program angivit att organisationen skall verka för att omvandla samhället med våld. En stor del av sådana organisationers medlemmar kan emellertid antas aldrig komma att medverka till att vad som sålunda uttalats i programmet förverkligas. Enbart tillhörighet till sådan organisation skall därför inte utgöra skäl att anteckna någon i säkerhetsavdelningens polisregister. Anteckning får dock ske, om någon medlem i eller sympatisör med sådan organisation genom sina åtgärder har givit anledning till misstanke att han kan vara beredd att deltaga i verksamhet som innebär fara för rikets säkerhet eller som syftar till och är ägnad att med våld förändra det demokratiska statsskicket eller påverka rikets ställning som oberoende stat. Vidare finns organisationer och grupper som kan befaras här i riket eller i andra stater bedriva eller ha bedrivit politisk omstörtningsverksamhet vari ingår utnyttjande av våld, hot eller tvång som medel. Uppgift om medlem i eller sympatisör med sådan organisation eller grupp skall antecknas i säkerhetsavdelningens polisregister. Ytterligare föreskrifter angående tillämpningen av 2 § personalkontrollkungörelsen meddelas av Kungl. Maj:t efter förslag av rikspolisstyrelsen. Om vid den särskilda polisverksamheten framkommer omständigheter som kan föranleda ändring av de föreskrifter som Kungl. Maj:t har meddelat skall rikspolisstyrelsen avge förslag till sådana ändringar.” Bestämmelserna i personalkontrollkungörelsen om förutsättningarna för utlämnande av uppgifter ur registret har ändrats så att de stämmer överens med föreskrifterna om registrering. Genom de nya föreskrifterna klargörs regeringens uppfattning att säkerhetstjänstens spaningsverksamhet och registrering skall inriktas på personer som verkligen kan befaras bedriva politisk omstörtningsverksamhet. Det gäller inte bara medlemmar i och sympatisörer med utländska terroristorganisationer som Ustasjagrupperna och andra liknande organisationer utan också medlemmar i svenska extremistorganisationer. Det bör framhållas, att medlemmar i och sympatisörer med svenska extre mistorganisationer fortfarande kommer att övervakas av säkerhetstjänsten och även underkastas personalkontroll, nämligen om vederbörande genom sina åtgärder har gett anledning till misstanke att han kan vara beredd att delta i verksamhet av det slag som anges i brevet till rikspolisstyrelsen. För registrering krävs inte någon misstanke om brott av vare sig det ena eller andra slaget. Det väsentliga är om vederbörande genom sina åtgärder har gett anledning till misstanke att han kan vara beredd att — nu eller i framtiden — delta i verksamhet av angett slag. Vilka åtgärder som avses kommer att anges i de föreskrifter som regeringen avser att meddela. Dessa föreskrifter liksom de föreskrifter som anger vilka organisationer och grupper som säkerhetstjänstens spaningsverksamhet skall inriktas på måste med nödvändighet vara hemliga. Av vad jag nu har sagt framgår att de nya tillämpningsföreskrifterna varken försämrar säkerhetstjänstens möjligheter att bedriva en effektiv spaningsverksamhet eller minskar möjligheterna till personalkontroll. I stället kommer säkerhetstjänstens resurser att bättre koncentreras på bevakning av sådana organisationer, grupper och enskilda som utgör en fara för vårt demokratiska styrelseskick. Som ett led i dessa strävanden arbetar vi också på en omorganisation av säkerhetstjänsten. Rikspolisstyrelsen har lagt fram förslag härom. Regeringen ämnar inom kort att ge avtalsverket erforderligt förhandlingsuppdrag. Omorganisationen avses bli genomförd utan några personalförstärkningar. Med vad jag nu har sagt har jag besvarat herr Hagbergs och fru Kristenssons interpellationer och i viss mån också herr Svenssons interpellation. Det återstår för mig att besvara herr Svenssons frågor angående åtgärder för att förebygga vidare illegal aktivitet från Ustasjagrupperna. I denna del får jag anföra följande. Den våg av flygkapningar, brevbomber, kidnappningar av diplomater, affärsmän och politiker etc. som har gått fram över världen under de senaste åren har väckt djup oro i ett stort antal länder. Inte heller i Sverige har vi blivit oberörda av dessa händelser. Massakern i Mänchen och kapningen av ett svenskt trafikflygplan följdes på nära håll av den svenska allmänheten och gav oss en skrämmande bild av den internationella terrorismen. Bakom den internationella terrorismen ligger de mest skilda politiska konflikter och spänningar. Allt fler politiska grupper använder systematiskt våldshandlingar även mot utanförstående länders medborgare som ett medel i sin politiska kamp. Även i vårt land finns ett antal utländska extremister, som kan befaras utnyttja våld, hot eller tvång som medel i sin verksamhet. Den ökning av våldsdåd med internationell bakgrund som har skett under senare år har såväl internationellt som inom vårt land föranlett åtgärder för att söka förhindra sådan verksamhet. På det internationella fältet, där Sverige tar aktiv del i arbetet, har utarbetats konventioner, bl.a. till förhindrande av flygplanskapning och sabotage mot luftfartyg. Det internationella polissamarbetet har intensifierats. I vårt land tillkom år 1970 en särskild lag som möjliggör kontroll av passagerare och bagage på våra flygplatser. År 1971 infördes bestämmelser som föreskriver stränga straff för flygplanskapning. Samma år höjdes straffet för olaga innehav av vapen och explosiva varor väsentligt. De direktiv som nyligen har utfärdats för polisens säkerhetstjänst innebär att skärpt uppmärksamhet skall ägnas åt inte bara Ustasjagrupperna utan alla utländska extremistgrupper som kan befaras använda våld, hot eller tvång som medel i sin verksamhet här i landet. Av det anförda framgår att redan före kapardramat på Bulltofta en rad konkreta åtgärder hade vidtagits i syfte att förebygga våldsdåd med politisk bakgrund. Redan vid tiden för händelserna på Bulltofta var en arbetsgrupp inom Kungl. Maj:ts kansli sysselsatt med att undersöka vad som ytterligare kunde göras i syfte att förebygga politiska våldsdåd med internationell bakgrund. Nyssnämnda händelser gav frågan ökad aktualitet. Regeringen beslöt därför att ombilda gruppen till en kommission med ett inslag av parlamentariska ledamöter. Kommissionen har i dagarna lagt fram sin rapport. I denna har föreslagits en rad olika åtgärder i syfte att förebygga våldsdåd av ifrågavarande karaktär. Jag skall här i korthet redogöra för huvuddragen i förslaget. Kommissionen har funnit att uppmärksamheten bör inriktas på brottsförebyggande insatser. Främst gäller det kontrollen över utlänningars inresor i landet, uppsikten och övervakningen av dem som vistas här och som kan befaras ägna sig åt eller medverka i politisk terrorverksamhet, polisens spaningsverksamhet och kontrollen vid våra flygplatser. Kommissionen föreslår en särskild lag enligt vilken möjligheter öppnas till extraordinära ingripanden gentemot det ringa antal personer, som i vårt land kan befaras medverka i sådan verksamhet som det här gäller. Förslaget har omgärdats med bestämmelser som garanterar parlamentarisk insyn i och kontroll över tillämpningen. a om kontrollen vid inresa tar kommissionen i sin rapport först upp frågan om visering. Det slås fast att åtskilliga våldsdåd med politisk bakgrund, som har begåtts i vårt land, utförts av kroatiska separatister. För att förbättra kontrollen av jugoslaviska invandrare har kommissionen under hand hemställt hos regeringen att Sverige skall suspendera gällande viseringsfrihetsavtal med Jugoslavien. Regeringen har den 8 december 1972 fattat beslut i enlighet med denna hemställan. I rapporten berörs vidare den invandring till vårt land, som kommer till stånd genom uttagning av flyktingar från utländska flyktingläger. Uttagningsförfarandet synes inte erbjuda tillräckliga garantier mot att presumtiva terrorister tas ut för invandring hit. För att öka säkerheten vid uttagningarna förordar kommissionen att åtgärder vidtas som garanterar medverkan dels från polisens sida, dels av tolkar som rikspolisstyrelsen ställer till förfogande eller som i vart fall godkänts av äkerhetssynpunkt. Kommissionen föreslår en ny grund för avvisning av utlänningar. Den innebär att utlänning omedelbart skall avvisas om det finns grundad anledning anta att han tillhör eller verkar för politisk organisation eller grupp som kan befaras att här i riket använda våld, hot eller tvång i sin verksamhet. Även en ny utvisningsgrund med samma kriterier föreslås. Beträffande förfarandet i de nya ärendena om avvisning och utvisning föreslår kommissionen att utlänning, som kan avvisas eller utvisas, skall registreras i en förteckning som förs av rikspolisstyrelsen. Förteckningen skall finnas tillgänglig på alla gränskontrollstationer. Till grund för förteckningen kommer att ligga bl.a. uppgifter som inhämtas genom Interpol och genom annat internationellt polissamarbete. Beslut om avvisning skall meddelas av polismyndighet på grundval av rikspolisstyrelsens förteckning. Om utlänning, som finns upptagen i förteckningen, påstår att han är politisk flykting skall ärendet underställas regeringen. Beslut om utvisning meddelas av regeringen. I fråga om verkställighet av avvisning och utvisning avses samma regler som i utlänningslagen komma att gälla. Påstår utlänningen att han är politisk flykting och är påståendet inte uppenbart oriktigt, skall emellertid verkställighetsfrågan underställas regeringen. För att få skärpt kontroll och övervakning av de utlänningar i vårt land, som enligt regeringens prövning kan befaras delta i politisk terroristverksamhet men som på grund av politiskt flyktingskap inte kan avlägsnas ur riket, föreslår kommissionen två åtgärder. Dels skall regeringen kunna meddela en sådan utlänning särkilda föreskrifter med inskränkningar och villkor för hans fortsatta vistelse i landet, dels skall sådan utlänning under vissa förutsättningar kunna bli föremål för särskilda spaningsåtgärder. Sådana åtgärder är husrannsakan, kroppsvisitering, telefonavlyssning och kontroll av postoch telegrafförsändelse, brev I enlighet med motsvarande bestämmelser i utlänningslagen skall straff ådömas dels den som hjälper utlänning att komma in i landet i strid mot de nya bestämmelserna, dels utlänning som försöker hindra verkställighet av beslut om hans avlägsnande, dels slutligen utlänning, som överträder meddelad föreskrift. Straffmaximum föreslås bli fängelse i ett år. Kommissionen föreslår att lagen tidsbegränsas till ett år. Polismyndigheterna skall åläggas att kontinuerligt lämna redogörelser till rikspolisstyrelsen om de åtgärder som har vidtagits enligt den nya lagen, och rikspolisstyrelsens förteckning över presumtiva terrorister skall regelbundet föreläggas styrelsen i plenum vid återkommande sammanträden. Genom dessa olika föreskrifter säkerställs parlamentarisk insyn i och kontroll över regeringens och myndigheternas tillämpning av lagen. Kommissionen gör slutligen vissa uttalanden angående den kriminalpolitiska behandlingen av terroristbrottslingar och anser att frågan om en översyn av strafflagstiftningen i de delar den anknyter till brott av angett slag bör tas upp i lämpligt sammanhang. Kommissionens förslag kommer att behandlas skyndsamt av regeringen.

Herr talman! Det hus som vi befinner oss i nu är i många stycken välutrustat och tekniskt perfekt. Däremot är tydligen kommunikationerna mellan människorna inte de bästa. Jag säger detta därför att jag förra veckan blev informerad om att jag skulle få mitt interpellationssvar per post, men ännu på söndagsmiddagen hade jag inte fått det. Vad som svaret förrän i dag kl. 10. Jag vill inte förespegla några konspirationsteorier, t.ex. att SÄPO haft sitt finger med i spelet, utan förutsätter att det är den mänskliga faktorn som är orsaken. Herr talman! Det har hänt mycket sedan jag framställde den här interpellationen i januari. Flera fall har uppmärksammats, likaså har några personer framträtt och vittnat om att de skulle bli agenter med uppgift att bidra till åsiktsregistreringen. Den så uppmärksammade värnpliktsriksdagen i Örebro har också avslöjat att den civila och militära säkerhetspolisen intimt arbetar tillsammans. Det är i dag ställt utom allt tvivel att vi har en åsiktspolis, och det är mycket intressant att läsa den utredning som JO har gjort i den här frågan. På inget ställe har JO kommit med påpekande om fel. Det är, som jag ser det, av formalistiska skäl som JO inte gör det. Det hela utmynnar i ett bevisande av att inget fel har begåtts i fråga om tillämpningen av personkontrollkungörelsen från 1969. Detta beslut har tydligen inte trängt ut och inte ägt tillämpning, och på det viset fritas alla från beskyllningar. Men som jag sagt i motiveringen i min interpellation är denna personalkontrollkungörelse så flexibel i sin utformning att det finns kryphål för en klar och medveten åsiktsregistrering. Men trots att JO inte prickat någon-i sin utredning och allt enligt JO egentligen är frid och fröjd har regeringen ändå gett ut en anvisning om en förskjutning av säkerhetspolisens arbete. Såvitt jag kan utläsa av citatet i statsrådets Lidboms svar skall de grupper som säkerhetspolisen inte tidigare ägnat så stor uppmärksamhet nu tas med i säkerhetspolisens verksamhet. Innan jag går vidare skall jag göra en liten tillbakablick, och jag kan konstatera att det hänt en del under årens lopp. Nu erkänner man öppet att det har förekommit åsiktsregistrering och enligt min mening förekommer den fortfarande. Tänker man tillbaka bara till mitten av 1960-talet kan man erinra sig att det då förnekades intensivt att det förekom åsiktsregistrering. Det är litet av den bakgrunden som vi inte får glömma när vi i dag skall diskutera dessa frågor. Inriktningen av kter är farliga för det här samhället. polisens arbete har varit: vänsterå Man har i åratal tagit ytterlighetsåsikter till intäkt för det berättigade i att förfölja vänstern, t.o.m. radikala socialdemokrater. Polisen sysslar med åsiktregistrering, gör anteckningar och bedriver spaningar på människor. Det gör den, säger man, för att skydda det här samhället. Men vi har ett samhälle som vilar på en kapitalistisk grund; det är ett fåtal som äger produktionsmedlen, och de människorna bestämmer över våra ekonomiska förhållanden. Det är tydligen den kapitalistiska staten som polisen vill skydda. Under alla år har man haft kommunister överst på listan över samhällsomstörtare. Denna enorma ensidighet är ett bevis på vilket tänkesätt som råder inom polisledningen. Jag vill även ta som exempel hur polisen grundligt uppmärksammat freds-, Vietnamoch andra progressiva demonstrationer i det här landet, bl.a. för att förhindra att de skulle få en sådan utformning som arrangörerna ville ha. Man har också visat en aktningsvärd aktivitet när det gällt att bevaka de här demonstrationerna, utom på en punkt nämligen när det förekommit rent fascistiska provokationer, exempelvis att motorcyklar åkt igenom demonstrantgrupperna, att man slagits m.m. Flera demonstrationer har blivit störda, men någon polis dyker sällan upp förrän efteråt. Aktiviteten har varit väldigt låg när grupper som exempelvis Demokratisk allians provocerat bråk. Med det anförda vill jag bara påstå att polisen säkert spelar en mycket självständig roll i den här åsiktsregistreringen. Kungörelsen från 1969 är mycket flexibel. Formuleringen att anteckning inte får göras enbart av det skälet att någon tillhör en politisk organisation ger möjligheter till egna tolkningar. Jag frågar mig: Vad ligger bakom att inte ens alla riksdagspartierna får vara med i en parlamentarisk lekmannarepresentation? Anses en kommunist fortfarande av regeringen — och även av polisen utgöra en säkerhetsrisk? Parlamentarikerna har en viss kontroll av vilka som finns registrerade. Vidare finns spaningsanteckningar, som endast skall vara minnesanteckningar. Dessa skall förstöras, men har man någon kontroll över det? Tillåt mig betvivla det! Med den bakgrund som polisens arbete haft i alla tider betvivlar jag det ganska starkt! Jag vill gärna beröra några fall som tagits upp i pressen under det här året. Det gäller först agentvärvningen. JO har inte funnit något egendomligt i polisens metoder. Men granskar man fallen litet närmare kommer man fram till att det är människor med progressiva politiska åsikter som skall bevakas. Särskilt markant är detta i fråga om fallet i Hedemora. Att agenten hämtades från konservativ skolungdom för att klarlägga vilka som tillhörde FNL-gruppen var naturligtvis fullt riktigt enligt polisens sätt att arbeta. Hela inriktningen är klar: Det är en uppenbar inblandning i den svenska inrikespolitiken från säkerhetspolisens sida. Det speglar också efter vilka hypoteser man arbetar. I fråga om fallet vid luftfartsverket, som jag hänvisade till i min interpellation, skall man komma ihåg att i den kungörelse som trädde i kraft 1969 slås fast att en person inte skall registreras enbart för att han tillhör en viss politisk organisation. Ändå utlämnades 1970 uppgifter om att denna person hade tillhört en viss organisation och att han hade uttryckt t.ex. sådana åsikter som att Sverige var en kapitalistisk stat. SÄPO s uppgifter var tydligen anledningen till att luftfartsverket klassade denna person som en säkerhetsrisk. Omdömet om handläggningen av detta ärende och JO:s utredning visar att vi har, som Aftonbladet uttryckte det i januari, en kapitalistisk säkerhetspolis. Man kan i detta sammanhang ställa frågor: Förekommer det fortfarande registrering av politiska sympatier eller liknande harmlösa uppgifter? Används sådana uppgifter för att stämpla en person som säkerhetsrisk på arbetsplatsen? Med hur stor omsorg bevakar lekmannarepresentanterna i rikspolisstyrelsen vilka uppgifter som lämnas ut från SÄPO:s register? Sådana frågor ställer man, när man har läst JO:s utredning. Värnpliktsriksdagen i Göteborg uppenbarade framför allt en sak: integreringen mellan den militära och den civila säkerhetspolisen. Trots att man på värnpliktsriksdagen lyckades förstöra alla originalhandlingar blev det ändå klart att det var fråga om en registrering av åsikter. Men det kanske får kallas för minnesanteckningar! killnaden mellan direkt registrering och minnesanteckningar kan i vissa lägen vara lika med noll. Jag vill i detta sammanhang även påpeka att den militära säkerhetspolisens verksamhet på detta område så sent som 1971 förnekades av försvarsministern i ett svar på en enkel fråga ställd av mig här i riksdagen. Jag kan inte komma ifrån misstanken att polisen tolkar regeringens direktiv på sitt eget sätt. Eller också arbetar polisen med departementets goda minne. Jag ser det som en risk när polis och militär i ett land växer sig alltför starka och själva avgör vad de skall syssla med. Och jag vill därför fråga: När tänker regeringen ta initiativ till att SÄPO:s politiska åsiktsregistrering under allsidig kontroll, under medverkan från riksdagens alla partier, definitivt förintas? Kan man räkna med en skärpt övervakning av efterlevnaden av de senaste direktiven från regeringens sida angående säkerhetspolisens arbete?